Fru talman! Det här är en favorit i repris. Precis som program i TV som sänds flera gånger kommer TV-listan i repris i kammardebatten. TV-lista eller inte - det handlar om enstaka arrangemang av stort intresse för svenska folket. Jag poängterar det, eftersom Per Unckel tar upp diskussionen om teaterarrangemang osv. TV-listan handlar alltså om enstaka arrangemang av stort intresse för svenska folket. Frågan engagerar i alla fall, inte bara oss som sitter i utskott och riksdag utan även gemene man. Både före och efter den debatt vi hade i december har jag mötts av folk, både vanliga Svenssons och engagerade inom idrottsrörelsen, som har kommenterat Centerpartiets motion och sagt: Stå på dig! Det är angeläget att så många som möjligt i vårt land får se "viktiga" sportsändningar i vanlig TV och inte bara i betal-TV. Vi i Centerpartiet värnar om människornas lika rättigheter. Det går mycket skattepengar till markbundna TV-kanaler, och då skall medborgarna få se intressanta arrangemang. Det förvånar mig att vänstern och kristdemokraterna går emot förslaget. Under valrörelsen fick jag en känsla av att båda de partierna värnade om alla människors rättigheter, men i den här frågan tycks man ha glömt det. Efter att ha läst betänkandet kan jag konstatera att regeringen vill införa en bestämmelse som gör det möjligt att upprätta en TV-lista. Samtidigt säger regeringen att det i dagsläget inte behöver göras en lista, då flera av de aktuella sportevenemangen redan är upplåsta för flera år framöver till olika programföretag. Det resonemanget håller inte, anser jag. Det gör det extra angeläget att en lista upprättas för att säkra evenemang framgent, så att betalkanalerna inte köper upp program och vi helt plötsligt står där och har blivit överkörda, utan möjligheter att sända i mark Det finns en del andra skrivningar som känns väldigt kryptiska. Regeringen skriver att det i vissa sammanhang kan vara naturligt att sända TV-program med viss förskjutning på grund av nyheter eller barnprogram. Okej, det kan jag köpa. Men sedan står det att huvudregeln är att sändningen skall ske inom ett dygn. Jaha! Vadå? Är det att anse som direktsändning? Då hinner ju tidningen före med resultatet, och då kan inte jag se hur man skall kunna tolka det som direktsändning i TV. Andra konstigheter som står där är att det enligt regeringen är nödvändigt att rätten att sända evenemanget har erbjudits till företag som uppfyller kraven på befolkningstäckning, som är 95-100 % enligt EG direktiv. Sedan kommer det märkliga! Det programföretag som har köpt sändningsrätten kan upplåta sändningsrätten till ett annat programföretag. Vad kommer det att leda till? Kan det första företaget sälja rättigheterna och tjäna pengar på det utan att sända programmet? Jag vill inte fortsätta och spekulera i vad det kan leda till, därför att då hamnar jag i ett negativt tänkande, som ligger långtifrån motionen om en TV-lista som skulle göra det möjligt för svenska folket att få se de stora sportarrangemangen i direktsändning. Förmodligen är inte tanken såsom jag beskriver den, men texten är väldigt kryptiskt skriven. Det finns en sak till som jag känner för att ta upp. Enligt betänkandet skall idrottsevenemang i Sverige lämnas utanför en eventuell TV-lista. Tänk om det hade varit så att SM-finalen i ishockey i söndags mellan Mo-Do och Brynäs inte hade sänts i markbunden TV! Vad hade då hänt i t.ex. mitt hem? Jo, maken hade naturligtvis åkt till någon bekant som har parabol, medan jag som ser på hockey med ett öga hade stannat hemma. Likadant hade det säkert blivit i tusentals andra hem. Det kan knappast vara positivt för familjegemenskapen. Då fungerar visserligen den svenska marknaden väl, som Ingvar Svensson påpekade i sitt anförande. Ja, det är bra i dag, men vi vet ingenting om morgondagen. TV-sändningarna är en höjdpunkt för idrottsintresserade, både gamla och unga, inte minst ideellt arbetande idrottsledare. Alla kan inte se TV arrangemang live, och då är TV viktigt. Per Unckel sade att om vi vill ha en TV-lista är det långtifrån verkligheten. Jag tycker att det snarare är han som inte bryr sig om medborgarnas rättigheter. För oss är det etiskt viktigt att värna om allmänhetens möjligheter att se program. Kenneth Kvist tog upp att det är viktigt att idrotten speglas brett. Det innebär naturligtvis inte i betal TV, och då kan man verkligen över varför det inte skall krävas en lista över svenska arrangemang. Fru talman! Centerpartiet skulle egentligen ha velat se en positivare behandling av motionen om en TV-lista, men vi har kompromissat och tror att det inte går att komma längre i dag. Vi yrkar därför bifall till reservation 2 under mom. 2. För övrigt vill jag passa på tillfället att yrka bifall till en folkpartimotion, som folkpartisten efter mig säkert kommer att tala om. Det handlar om det s.k. riksförbudet i närradion. Vi ställer upp på reservation
Fru talman! Det blir nog knepigt att följa Birgitta Selléns argumentation. Hon säger: Vad hade hänt i mitt hem om Ishockeyförbundet hade bjudit ut SM finalen till en betal-TV-kanal och den inte hade visats i allmän-TV? Jo, då hade mannen fått ge sig i väg etc. Men det gjorde inte Ishockeyförbundet, trots att vi inte har en TV-lista i Sverige. Man såg just till idrottens långsiktiga intressen och intresset av att få en bred spegling. Det är det vi menar. Det är folkrörelsen som har rätt att ta det ansvar och de beslut som den vill ta, och den tog också ett bra beslut. Det är ingen allmän mänsklig rättighet att se olika arrangemang. Om det vore så skulle vi inte kunna ha entréavgifter vare sig till idrottsarrangemang eller till kulturarrangemang. De skulle få spela matcher eller visa föreställningar så långt som det var möjligt så att alla som ville skulle kunna få se dem. Den ordningen har vi inte, och den är inte heller möjlig, av fysiska skäl. Det blir begränsningar i detta. En demokratisk folkrörelse som idrottsrörelsen är mogen och skall ha ansvaret. Den skall äga sina egna beslut. Det är det frågan gäller. Det är synd att Centern inte ser detta utan vill sätta in ett stycke EU mässig förmyndarmentalitet gentemot folkrörelsen.
Fru talman! Vi i Centerpartiet tycker att det är mycket skattepengar som går till våra markbundna TV-kanaler. Vi tycker att det finns en allmänmänsklig rättighet här. När man betalar via skatten har man också rätt att se väldigt mycket av utbudet. Vi har definitivt inte sagt att vi skall visa alla arrangemang. Det vi har talat om är sådana arrangemang som är av speciellt intresse. På internationell nivå handlar det om VM-finaler, OS-finaler osv. Inom Sverige gäller det t.ex. SM-finaler. Vi har i vår motion även nämnt Elitloppet, eftersom vi vet att hästintresset är stort i Sverige. Det skulle vara tråkigt om gemene man helt plötsligt en dag inte längre skulle ha möjlighet att se dessa saker. Vi tror dessutom att intresset ökar om människor har möjlighet att se mycket idrott, vilket i sin tur medför att de går till de arrangemang som äger rum i närheten av hemmet. Jag tror också att det ökar mångas intresse för att vara aktiva inom idrottsrörelsen. I dag behövs det verkligen.
Fru talman! Argumentationen blir något konstig. Bara för att skattemedel indirekt via någon fond och licensmedel går till allmän-TV har allmän-TV ingen automatisk rätt att sända vilket arrangemang som helst, och det skall man väl inte heller ha. Varför har man i så fall inte rätt att sända en allmänt intressant teaterföreställning eller en allmänt intressant konsert? Är det en konsert med improviserad musik ges den dessutom bara en enstaka gång, eftersom improvisationen bara görs en gång. Nej, det är bara idrottsrörelsen som förmyndarmentaliteten skall råda över. Jag menar att detta är ett orimligt sätt att tänka. En folkrörelse har rätten att fatta sina egna beslut, och man har även rätten att besluta om att sälja arrangemangsrättigheter även till kabel-TV-kanaler. Man äger det beslutet. Resonemanget om att det är en allmänmänsklig rättighet är oerhört märkligt. Skulle det gälla alla intressanta publika arrangemang? Varför skall då Lidköpingsborna inte kunna gå på allsvensk fotboll? De har ju inget allsvenskt fotbollslag. Då borde man lägga några av de allsvenska lagens matcher i Lidköping, Skövde eller Kiruna. Varför skall matcherna vara koncentrerade till de orter vars lag kvalificerat sig till dessa serier om det är en allmänmänsklig rättighet att se spännande matcher? Då har vi TV-mediet, men TV-mediet får precis som andra entrébetalare, höll jag på att säga, betala för sig. Då gäller i detta sammanhang i viss mening en sorts marknadens lagar.
Fru talman! Det vore ganska trevligt om lagen skulle spela sina allsvenska matcher på dessa orter, men det har jag i och för sig aldrig begärt. Jag har pratat om enstaka arrangemang. Vad det gäller svenska arrangemang har jag pratat om SM-finaler, t.ex. Jag har inte pratat om allsvenska matcher. Men det skall vi kanske spinna vidare på! Jag sitter i kulturutskottet, och vi hade denna fråga uppe till diskussion i ett första skede. Många fler var faktiskt positiva till detta. Vi kan se att både kd och Folkpartiet har vikit sig ganska rejält efter det. Där tog vi upp och skrev ned att det inte bara handlar om idrottsarrangemang utan också exempelvis om kulturarrangemang. Om det kommer någon på besök - vi kan ta Ryska baletten - skulle man kunna sända det i markbundna kanaler i TV. Man skulle kunna notera på ett lista att vissa kulturarrangemang som är av enstaka karaktär skall sändas. Då menar jag inte teaterföreställningar som körs år efter år eller vecka efter vecka. Dessutom vill jag säga att kabel-TV kostar ganska mycket pengar. Jag vet. Vi betalar hemma. Jag vet att det är dyrt varje månad. Dessutom är det på många orter i Sverige svårt att få fram bilder. Vi har ett långt och stort land med folk ända längst upp i norr, som också vill ha möjligheter att se speciella arrangemang.
Fru talman! Jag kan hålla med Birgitta Sellén på en punkt, nämligen när hon säger att vi inte vet någonting om morgondagen. Så är det ju. När det gäller frågeställningen om de evenemang som sker inom landet, t.ex. SM-finaler, är det så att det ligger i förbundens och klubbarnas intresse att sprida informationen så vitt som möjligt. Jag kan säga att jag i denna fråga har haft en hel del kontakt med Lars-Åke Lagrell i Fotbollförbundet. Problemet för t.ex. Fotbollförbundet har varit att man inte har lyckats intressera televisionen för att sprida de inhemska arrangemang som är intressanta bara inom nationen, t.ex. finaler av olika slag eller elitserier. Man har utnyttjat de internationella evenemangen för att ställa krav på att även de evenemang som sker inom landet skall bevakas. Man kan säga att det har funnits ett intresse från idrottsrörelsens sida att sprida denna information så vitt som möjligt för att öka intresset för idrotten. Därmed finns det i dagsläget inget större behov av en lista över evenemang med enbart svenska lag och under svenska förhållanden.
Fru talman! Ingvar Svensson sade själv att sådana här arrangemang skall spridas så vitt som möjligt. Då är det markbunden TV som gäller, och inte betal-TV. Jag har också pratat med många av dessa ledare. De har bl.a. varit på uppvaktning i kulturutskottet, så vi har träffat på de flesta där. Det är lobbyverksamhet som de har jobbat med. Jag har inte kunnat se bara på den biten. Det handlar inte bara om att vi skall ta pengar från idrottsrörelsen, som ni verkar mena när ni kritiserar vårt förslag. Idrottsrörelsen skall få en ersättning även när arrangemangen sänds i markbunden TV. Det är människans rättigheter som är så viktiga för oss. Lobbyverksamhet i all ära, men kristdemokraterna har verkligen stupat på den.
Fru talman! Vi har försökt hämta in information om vad som faktiskt gäller. Vad jag försökte säga i mitt förra inlägg, som inte tycks ha gått fram, var att det har legat i idrottsrörelsens eget intresse att sprida information om evenemang inom landet som gäller enbart svenska förhållanden så vitt som möjligt.

I dag repriserar vi mycket av den debatt om vi hade i december, som ledde till att riksdagen skickade tillbaks denna fråga till konstitutionsutskottet. Men dagens utskottsutlåtande handlar faktiskt inte bara om TV-listan. Jag tycker att det känns väldigt angeläget att också ta upp några av de andra frågorna. Självklart kommer jag också att uppehålla mig lite grann vid listan, men jag avslutar med det. Folkpartiet strävar efter en ökad mångfald och större kvalitet i medierna. Kvalitet och alternativ skall garanteras genom en stark och kvalitetsinriktad public service-verksamhet. Mångfalden och det demokratiska meningsutbytet gynnas naturligtvis av goda etableringsmöjligheter för nya aktörer på medieområdet och av att det finns ett stort och varierat utbud. Den främsta metoden för att uppnå det här målet är att erbjuda största möjliga frihet för både konsumenter, distributörer och producenter. Därför är Folkpartiet för att det frekvensutrymme i etern som staten förfogar över ställs till TV-tittarnas och TV företagens förfogande. Med en markbunden digital TV skapas möjligheter till ökad mångfald. Fler TV-program kan nu nå hushållen via den nya distributionsformen om företag och konsumenter känner att man vill utnyttja den möjligheten Tyvärr har regeringen på ett antal punkter valt en politik som begränsar friheten och mångfalden i etern i stället för att öka den. Ett sådant beslut är det om fördelningen för att sända markbunden digital TV. I stället för att konsumenternas val tillåts styra t.ex. vilken av de sökande betal-TV-kanalerna som skall få tillstånd lät regeringen politiska önskemål fälla avgörandet. Kanal plus vann över TV 1000 på politiska grunder. Enligt Folkpartiets mening skall digitaliseringen av TV-mediet och formerna för distribution av sändningarna inte vara en politisk fråga. Det råder ju en väldigt stark konkurrens på det här området. Det finns goda möjligheter för konsumentintressen att göra sig gällande. Därför vill Folkpartiet att staten skall utforma nya principer för fördelning av sändningstillstånd i det digitala marknätet. Statens val av de företag som skall få sända bör göras med hänsyn bara till ekonomisk betalningsvilja och inte utifrån politiskt godtycke. Dessutom bör det största möjliga frekvensutrymmet ställas till tittarnas och programföretagens förfogande. Vi i Folkpartiet anser också att det finns ett rättmätigt behov för många föreningar att kunna sända material i etern som är av allmänt intresse i regionen. Sådana här sändningar kan fylla en viktig funktion för att nå fler människor med informativa program och för att sprida den kunskap som annars bara förmedlas i föreläsningssalar. Därför vill Folkpartiet att det införs en bestämmelse i radio och TV-lagen om ytterligare undantag från det s.k. riksförbudet så att sändningar av särskilt lokalt eller regionalt intresse kan medges. Till min glädje kan jag se att det är flera andra partier som ställer upp bakom det här kravet. Fru talman! När det så gäller den uppmärksammade frågan om TV-listan har det redan av Per Unckels anförande framgått vad vi tillsammans med moderaterna tycker i frågan och att det som vi nu ställer upp på är det minst sämsta av tänkbara alternativ. Jag vill faktiskt säga att hela frågan egentligen är ganska gammalmodig. Vi är ju på väg att via Internet kunna se allting varifrån det än kommer. För närvarande är det bara enstaka TV-program som ligger ute på nätet. Men bara om några år kommer säkert de flesta att finnas parallellt på Internet och på TV, och med den nya digitaltekniken kommer kvaliteten på Internetprogram som man ser på sin vanliga TV att vara nästan i klass med vanliga sändningar. I ett sådant läge kan man välja att se på svensk TV eller på TV från något annat land. Att då ha speciella listor i Sverige kommer inte att fungera, det är jag övertygad om. Fru talman!

Fru talman! I den här första vändan skall vi försöka hålla oss till den s.k. TV-listan. Förra gången, den 3 december i fjol, återförvisades ärendet och hela betänkandet efter en lång debatt. Det finns ingen anledning att med i stort sett samma argument göra om debatten, menar jag. I stället kan det konstateras att åsiktsskillnaderna i betänkandetexten som den nu ser ut har blivit mindre mellan utskottsmajoriteten, som i det här fallet är en kombination av Vänstern och borgerliga partier, och minoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet. Det handlar enbart om ifall inhemska arrangörer skall ingå i eller lämnas utanför en eventuell lista. Majoriteten i utskottet vill att regeringen inhämtar riksdagens godkännande om någon i gruppen inhemska arrangörer skulle bli aktuell. Vi i utskottsminoriteten utgår i stället från att regeringen upprättar och för upp evenemang på en svensk lista först när det finns ett behov av att på det sättet säkerställa att de aktuella evenemangen skall bli tillgängliga för den svenska allmänheten. För övrigt tycker jag att det är viktigt att betona att det inte bara handlar om idrottsevenemang, utan även om andra viktiga nationella evenemang. På den här punkten är det också intressant, tycker jag, att se att när det gäller kulturutskottets yttrande i betänkandet är det faktiskt, vad jag kan upptäcka, bara moderaterna som har reserverat sig. I kulturutskottet ansåg både Vänstern och Folkpartiet att en lista var bra. Det gjorde förresten även kd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Fru talman! Miljöpartiet har fogat tre motioner vid betänkandet men har ändå inte haft anledning att lägga in någon ytterligare reservation mot utskottsskrivningen. Vi står alltså bakom utskottsmajoriteten, men jag vill ändå peka på ett problem som förr eller senare måste hanteras på ett mer påtagligt sätt av riksdagen. Det handlar om vår motion K333 och de farhågor som vi där för fram om tidningarnas distributionskanaler. Vi anser att det i dag råder allvarliga distributionsproblem för många tidningar och tidskrifter. Det är samtidigt en fråga om hur tryckfrihetens goda principer fungerar i verkligheten. De redan beslutade åtgärderna, som utskottet anser först bör utvärderas, räcker förmodligen inte alls. Jag kan ändå i det här skedet acceptera majoritetsskrivningen. Jag återkommer dock om det blir uppenbart att effekterna inte är tillräckliga. Ewa Larsson kommer lite senare att i sitt anförande ta upp frågan om avkodningsutrustning, något som vi har avgivit ett särskilt yttrande om. Vi anser att möjligheterna att skydda de utsatta och försvarslösa barnen mot de kraftigt ökande våldsinslagen i framför allt TV-mediet måste utvecklas.

Fru talman! Också Per Lager, som i mycket är en insiktsfull person, har den villfarelsen att det finns en sorts förfoganderätt för allmänheten över idrottsrörelsens arrangemang. Jag vill för tydlighetens skull säga att idrottsrörelsen har rätt att spela även intressanta matcher inför tomma läktare, på en arena som man stänger för alla utom för dem som deltar. Den rätten har idrottsrörelsen, eftersom den äger sina arrangemang. Någon gång har man också i bestraffningssyfte, på grund av beklagliga händelser som vi inte skall diskutera här, hotat med en sådan tingens ordning. Vad det här handlar om är synen på idrottsrörelsens självständighet. Det är synd att Miljöpartiet inte kan se att en folkrörelse faktiskt äger rätt att själv förfoga över sina arrangemang. Jag kan i övrigt ansluta mig till det som Ingvar Svensson sade i ett tidigare replikskifte om rättigheterna på det här området. Jag menar att det blir en snedvriden debatt när man diskuterar detta som en allmän absolut rätt eller som om idrottsrörelsen behöver en förmyndare över sig. Problemet har snarast varit det omvända: att allmän-TV inte i tillräckligt hög grad speglar inhemska idrottsarrangemang. Snarare har idrottsrörelsen begärt att få mycket mera sändningstid. Jag skulle dock vilja säga att en stor del av allmänheten väl ändå inte tycker att det för den sakens skull är för få sportsändningar i TV.
Fru talman! Kenneth Kvist talar här om idrottsevenemang i allmänhet. Jag talar om enstaka arrangemang, idrottsevenemang och andra, som är av stort nationellt intresse för befolkningen. Det är något helt annat än det som Kenneth Kvist pratar om. Det gäller sådant som vi anser vara av stort allmänt intresse - och de arrangemangen är väldigt få. Vi måste ge regeringen möjlighet att säkerställa att 95 % av befolkningen kan se dessa arrangemang.
Fru talman! Jag förstår Per Lagers resonemang, men det förhållandet att man skall utgå från arrangemang av särskilt stort intresse gör egentligen saken än mer obegriplig. Man säger: Ganska ointressanta arrangemang får du sälja bäst du vill, men gäller det ett russin, en jättespännande tävling, får du inte styra själv. Staten skall tala om för dig till vem eller på vilka villkor den skall upplåtas. Det är väl ändå att sätta idrottsrörelsen som självständig folkrörelse under förmynderi. Jag tycker att det är en oacceptabel syn. Miljöpartiet borde inte stå för en sådan auktoritär förmyndarmentalitet, grundad på EU-byråkraternas fantasier om hur verkligheten ter sig.
Fru talman! Min inställning kan ju inte vara så underlig, eftersom Kenneth Kvists egna partikamrater i kulturutskottet hade samma åsikt. Dessutom gäller det bara, som jag sagt tidigare, enstaka stora och märkliga arrangemang, som regeringen skall ha möjlighet att föra upp på en lista. Något annat handlar det inte om.

Fru talman! Hör och häpna! Jag syftar inte så mycket på vad jag kommer att säga, men den som sätter sig in i vad den här frågan handlar om och tittar efter vilka som står bakom majoritetstexten om TV listan måste faktiskt häpna. Man är oense inom majoriteten, och ledaren i majoritetsgruppen säger att man fick släpa in kd. Det måste vara trevligt att umgås i det sällskapet. Hela debatten har en sådan utformning att man skulle kunna tro att man är på ett årsmöte inom Fotbollförbundet eller någon annan idrottsorganisation. Det som skall vara en debatt om public service tenderar att bli en idrottspolitisk debatt. EG-direktivet och den proposition som regeringen har fotat på det handlar ju inte om idrottspolitik utan om public service. Vi kan också konstatera att efter den förra debatten, där bl.a. Moderaterna och Folkpartiet anförde närmast grundlagsmässiga invändningar emot en TV lista, och efter förlusten i omröstningen om det första momentet, är alla principer borta. Man kastar sig med liv och lust över att konstruera den TV-lista som man inte vill ha. Dock vill riksdagsmajoriteten såsom den kommer till uttryck i utskottets uppställning - det kan ju tänkas att röstningen tar någon annan vändning - förbjuda inrättandet av en svensk TV-lista.

Jag vill också säga, fru talman, att lagstiftningen inte riktar sig mot den som arrangerar en idrottstävling eller ett annat evenemang. Det handlar alltså inte om att ta ifrån någon arrangör befogenheten att sälja rätten till sändning från arrangemanget. Lagstiftningen riktar sig mot det sändarföretag som köper rättigheten. Jag kan tänka mig att EG-direktivet är antaget i god demokratisk ordning och med iakttagande av fundamentala äganderättsregler som allmänt gäller ute i Västeuropa. Bl.a. Per Unckel brukar ofta hänvisa till att vi i Sverige borde närma oss de västeuropeiska rättsprinciperna. Den är antagen i god ordning och ger möjlighet för ett land att skapa denna TV-lista, denna public service-TV-lista. Det gäller för övrigt inte bara inom EU-området utan också i de länder som har EES-avtal med EU. Fru talman! Det har sagts i debatten nu och tidigare att vad riksdagen enligt propositionen skall göra är att ge regeringen en möjlighet att efter eget tycke och egen smak skriva vilka listor den själv vill. Den enda begränsningen är att regeringen själv måste anse att det den gör är av särskild vikt för det svenska samhället. Det är regeringen som avgör vad som är särskilt viktigt. Per Unckel sade det i den tidigare debatten, och jag kan tänka mig att det fortfarande står som uttalande. Fru talman! Det kan då vara något intressant att se vilka förutsättningar som enligt EG-direktivet skall vara uppfyllda för att ett av en nationell regering angivet evenemang skall kunna tas upp på denna public service-lista och publiceras i den officiella tidskriften. Två av följande fyra kriterier måste vara uppfyllda. · Evenemanget skall ha en särskild allmän genklang i den aktuella medlemsstaten och inte enbart för dem som vanligtvis följer sporten eller aktiviteten i fråga. Det är alltså inte så att man med hjälp av en TV-lista, Kenneth Kvist, kan säga: Ni måste spela en match i Lidköping trots att det inte finns något fotbollslag där som ligger i högsta divisionen. · Evenemanget har en allmänt erkänd specifikt kulturell betydelse för invånarna i den aktuella medlemsstaten, i synnerhet som en katalysator för invånarnas kulturella identitet. · Evenemanget har av tradition sänts i TV utan extra kostnad och har dragit en stor TV-publik till medlemsstaten i fråga. Med hänsyn till debattinnehållet tidigare borde dessa fyra kriterier, varav två skall vara uppfyllda, repeteras ytterligare för att klargöra att regeringen inte kan sätta sig ned och välja ut lite olika arrangemang och säga: Det vore väl trevligt om det var på TV-listan. Det finns alltså ganska strikta kriterier uppställda för vilka arrangemang som kan vara av intresse. Även om jag gillar sport och har haft många underbara kvällar och eftermiddagar vid TV-apparaten vid olika tillfällen, och även vid många andra evenemang, kan man inte säga att alla idrottsevenemang eller alla andra evenemang fyller kraven som de kriterier som jag nyss redogjort för leder till. Det finns alltså starka begränsningar. Nu vill majoriteten förbjuda regeringen att sätta upp arrangemang ordnade i Sverige på listan. Men om den arrangören säljer ett sådant arrangemang till ett sändarföretag exempelvis i Tyskland, i Frankrike eller i Danmark och det evenemanget fyller två av de fyra kriterierna kommer inte den svenska regeringen kunna göra anspråk på att detta evenemang skall göras tillgängligt i Sverige. Lagstiftningen riktar sig inte mot arrangören utan mot den som har köpt sändningsrättigheten, och då går det Sverige förbi. Det är naturligtvis majoriteten beredd att ta ansvar för genom sitt upplägg av den här frågan. Man måste också fråga sig hur majoriteten av kulturutskottets ledamöter känner sig. De förväntas nu att rösta emot sin uppfattning när kulturutskottet yttrade sig i den här frågan. Det är Inger Davidson, Charlotta Bjälkebring, Peter Pedersen, Dan Kihlström och Kenth Skårvik. Såg de detta förbud framför sig när de som del av utskottsmajoriteten skrev "Således talar främst rättviseskäl för att det är angeläget att regeringen ges möjlighet att upprätta en lista över viktiga evenemang, däribland sportevenemang, som bör kunna ses av praktiskt taget hela befolkningen"? Om de nu har åhört tidigare inlägg i debatten vill jag fråga: Hur känner ni er inför att rösta emot det som var rättvisa, klokt och förnuftigt i kulturutskottet? Det är möjligt att de har visat prov på det Kenneth Kvist på ett utomordentligt sätt formulerade, nämligen prov på receptivitet och lyhördhet. Det var kd som hade visat prov på det i KU, dvs. receptivitet och lyhördhet, och ändrat ståndpunkt. Det är möjligt att kristdemokraterna har visat detta prov på receptivitet och lyhördhet. Men det inger knappast inte respekt inför ytterligare yttranden från kulturutskottet. Jag kan inte heller tänka mig att dessa ledamöter och majoriteten i övrigt i kulturutskottet bestående av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister är beredda att skriva under på det som Kenneth Kvist och Mats Einarsson skriver i sitt särskilda yttrande. Det är ett försök att försöka tillfredsställa möjligen ytterligare någon del av opinionen inom Vänsterpartiet. Där skriver de nämligen så här, och det har också Kenneth Kvist tidigare sagt: "Som självständig folkrörelse har idrotten själv att avgöra balansen mellan de ekonomiska realiteterna och intresset av bredast möjliga spegling av ett enskilt arrangemang". Det är alltså så att Vänsterpartiet, som ju bekänner sig till public service-intresset, i det här sammanhanget bestämmer sig för att pengarna får råda. Om det är ekonomiskt intressant att begränsa antalet tittare för ett arrangemang är Kenneth Kvist och Vänsterpartiet beredda att göra det eftersom det då skulle trilla in mer pengar i verksamheten. Fru talman! Avslutningsvis vill jag också ta upp, såsom det har uttryckts här, att man genom att ta upp utomlandsarrangemangen kan ta hem dem enkelt till Sverige. Jag är inte alls så säker på att det kommer att vara alldeles riktigt så enkelt som majoriteten förespråkar. Dessutom måste jag slutligen få konstatera att det tydligen är så att det som gäller för den svenska idrottsrörelsen - åsikten om pengar, resurser, ställning, principer kring en TV-lista och annat - uppenbarligen inte gäller idrottsverksamheten i andra länder. Den kan man behandla lite hur som helst genom att peta upp arrangemang på en sådan principvidrig lista, vilket skulle leda till ekonomisk undergång eller i varje fall stora ekonomiska påfrestningar för idrottsrörelsen i Sverige. Jag tycker att det hade varit bra om utskottet hade kunnat samlas i enlighet med kulturutskottets resonemang kring public service-aspekter i den här frågan i stället för att försöka ge sken av att detta skulle vara en idrottspolitisk fråga. Den minst halva miljard som riksdagen satsar på svensk idrott - jag har inte summerat den nya propositionen - överskrider vida de pengar som det här handlar om för idrottsrörelsen, dvs. pengar från försäljning av sändningsrättigheter och annat. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 23, dock med undantag under mom. 2 där jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Göran Magnusson hade en intressant utläggning om kulturutskottet. Detta gäller inte minst hans allra sista konklusion, nämligen att det hade varit förtjänstfullt om vi alla hade samlats bakom kulturutskottets syn på saken. Det förtjänar möjligen att påpekas att nämnda kulturutskott är ett ytterst tydligt bevis på vad som kan hända när principer saknas. Som Birgitta Sellén mycket vältaligt tidigare beskrev anser ju kulturutskottet alls icke att det vi nu talar om skall begränsas till sådana futiliteter som idrottsevenemang. Viktiga kulturhändelser skall minsann också omfattas av listan. Och där kommer, Göran Magnusson, hela illustrationen till var man hamnar om man ställer sig med galoscherna på på det sluttande planet. Min andra kommentar handlar om att Göran Magnusson förefaller tro att den här lagstiftningen inte har med idrottsrörelsen att göra. Några andra talare har också sagt detta, att det bara är programbolag. Men vems rättigheter är det programbolagen disponerar? Jo, idrottsrörelsens. Så frågan handlar ty följande om vilken rätt idrottsrörelsen har att med eller utan mellanhänder förfoga över sina evenemang. Då säger uppenbarligen somliga i denna kammare att den rätten måste begränsas. Någon sade för övrigt att de skulle få marknadsmässigt betalt för att upplåta detta enligt TV-listan. Det är dösnack. Hela poängen med TV-listan är att de inte skall marknadsmässigt betalt. Jag vill be Göran Magnusson att förklara hur det kan komma sig att hela denna fråga som idrottsrörelsen är upprörd över plötsligt inte gäller idrottsrörelsen. Det är klart att den gör det. Hela frågan handlar om att idrottsrörelsen enligt somliga i denna kammare inte fritt skall få förfoga över sina biljettintäkter. Jag har också en tredje kommentar. Göran Magnusson är bekymrad över att några av oss har bestämt oss för att vi, om vi nu förlorar huvudvoteringen om listan, ändå skall göra vad vi kan för att begränsa skadan av den. Jag är stolt att i ett sådant hänseende kunna hjälpa till att åtminstone säkerställa att konsekvenserna av ett felaktigt beslut blir så begränsade att så många som möjligt kan leva drägligt också med principgenombrottet.
Fru talman! En anledning till att jag refererade till kulturutskottet är ju att det är kulturutskottet som vanligtvis i denna riksdag svarar för public servicefrågorna, alltså de egentliga public service-frågorna. Konstitutionsutskottets befattning med den här frågan handlar mer om själva lagstiftningen kring det här.

När det gäller rätten till arrangemangen är det ju så att idrottsrörelsen eller någon annan arrangör har full rätt att överlåta sändningsrättigheterna till vilket företag man vill. Det är först om arrangemanget sedan står på listan som man kommer in i en process för att möjliggöra sändning i allmäntelevisionen. Sedan tycker Per Unckel att han gör en hjältemodig insats när han efter att ha förlorat principfrågan i mom. 1 övergår till mom. 2, där han skall begränsa skadan, som han uttrycker saken. Finns det inga principiella resonemang kvar sedan? Det här med idrottsrörelsen, för att hålla sig till den, i andra länder, det bekymrar inte Per Unckel? Det är alltså en rent nationalistisk syn på den här frågan som styr Per
Fru talman! Först har jag en liten kommentar till det här med förhållandet mellan kulturutskott och konstitutionsutskott. Förvisso är det så att kulturutskottet handlägger frågor om public service-TV och att konstitutionsutskottet, som Göran Magnusson säger, handlägger frågor om lagstiftning. Men då hade man väl möjligen kunnat förvänta sig av utskottets vice ordförande att han kunde lämna något litet rudiment till en synpunkt i den principfråga som det är konstitutionsutskottets huvuduppgift att försvara, nämligen: Vem har rättigheterna till vad? I propositionen står det ingenting, och Göran Magnusson ägnar detta ett mycket sporadiskt intresse. Nu säger Göran Magnusson i den andra frågan, den om huruvida idrottsrörelsen över huvud taget berörs av denna fråga, att det är först när de står på listan som de möjligen berörs. Ja, det är just det som är kruxet. Ingenting i denna diskussion handlar om människors rätt att se TV. Människor har all rätt att se TV, och vi tycker alla att så många som möjligt skall få se så mycket som möjligt. Vad frågan handlar om är om de som vill sända TV eller gå på en match faktiskt skall betala priset för det. Vad Göran Magnusson väl vet, och som är själva poängen med den här listan, är att så fort regeringen finner det förenligt med sina intressen att föra upp ett evenemang på sin lista så gäller ett annat pris. Då skall plötsligt arrangören, för att regeringen har fattat ett visst beslut om listan, finna sig i att inte kunna få ut det rättmätiga priset. Det är detta som är knäckfrågan, och om detta har Göran Magnusson ingenting att säga. Vi säger att idrottsrörelsen själv förfogar över sina arrangemang, liksom kulturlivet förfogar över sina. De skall naturligtvis säkerställa att de får så bra betalt och så stor publik som möjligt. Staten har enligt vår mening ingen rätt att köra in en kil mellan dem som vill handla arrangemanget och dem som är ansvariga för det och ty följande är innehavare av rättigheterna. Svårare än så, Göran Magnusson, är inte konstitutionsutskottets frågeställning. Jag tycker att det är synd att Göran Magnusson ägnar detta ett så legärt intresse.
Fru talman! Knäckfrågan i det här replikskiftet är enligt min mening snarare att Per Unckel ännu inte vill inse vad det här egentligen handlar om. Det handlar alltså inte om arrangörens möjligheter eller rättigheter att upplåta sändningsrättigheter från arrangemanget. Det är inte ifrågasatt på något sätt. Det är ju faktiskt i nästa steg som det här blir aktuellt under förutsättning att arrangemanget uppfyller de, skulle jag vilja säga, högt ställda krav som jag redogjorde för inledningsvis om nationellt intresse och annat. Sedan finns det en procedur för att se till att man kan göra det här tillgängligt i allmäntelevisionen. Och uppenbarligen, Per Unckel, är det så att Moderata samlingspartiet accepterar det här förfarandet när det gäller arrangemang i utlandet. Man röstar ju för en lista som innehåller arrangemang i utlandet. Eller skall man nu ändra ståndpunkt ytterligare en gång i de här frågorna? Inom parentes kan jag säga att det väl bara är Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet som faktiskt har haft samma ståndpunkt under den långa diskussionen kring TV-listan. De flesta andra partier har ju gjort väsentliga positionsförskjutningar. Gäller alltså inte de här principerna, som är så höga och rena i Sverige, de arrangemang som Per Unckel nu kommer att medverka till att de blir uppförda på TV-listan? Gäller inte detta?
Fru talman! Göran Magnusson försöker sig på en liten historieförfalskning när han säger kristdemokraterna släpades in i majoriteten. Han vet mycket väl att det inte var så. Vi formulerade ett självständigt motivuttalande. Att detta sedan fick anslutning från Vänsterpartiet och i andra hand från Moderaterna och Folkpartiet kan man ju inte kalla för att släpa in kristdemokraterna i majoriteten. Det hade nämligen blivit så att hade vi varit ensamma hade det blivit en reservation på den här punkten. Jag kan hålla med Göran Magnusson om att den här frågeställningen givetvis handlar om public service. Samtidigt blir man ju oroad. Här redovisar Göran Magnusson en lång rad kriterier som bör gälla för en sådan här lista. Samtidigt vet jag nu i efterhand att man i den här processen hade mycket långtgående planer, där man tydligen hade glömt bort de här kriterierna, på detaljerade listor för nationella evenemang, som alltså inte hade internationell bäring, i Sverige. Får jag också säga att Göran Magnusson pratar om förbud mot en lista i Sverige. Det gäller idrottsevenemangen. Det får man väl kanske också klargöra. Sedan raljerar Göran Magnusson om receptivitet och lyhördhet. Så säger han att det hade räckt med kulturutskottets utlåtande. Men nog är det väl så att den här reservationen som Socialdemokraterna står bakom också innebär en positionsförflyttning? Är det inte så?
Fru talman! Det var faktiskt inte jag som påstod att kd hade släpats och dragits in i majoritetsfållan, utan det var ett citat av Per Unckel. Jag har ju inga möjligheter att bedöma hur majoriteten har formats och vilka överläggningar som har skett på den kanten i den här frågan. Det kanske är att dra det lite för långt, men jag ansåg att Per Unckel var en trovärdig uppgiftslämnare om hur majoritetsskapandet gick till, att kd drogs och släpades in i majoriteten. När det sedan gäller public service och detaljerade listor är det klart att man kan fota sin politiska ståndpunkt på rykten eller andra uppgifter. För min del har jag använt propositionen och de kriterier som jag har redovisat här, och det är ju inte Göran Magnussons kriterier. De hade lika gärna kunnat redovisas av utskottets ordförande Per Unckel, därför att det är ju EG-direktivets innehåll på den här punkten. Jag har lite svårt att förstå att det, när jag som sjunde talare får ordet här, skall framstå som närmast en nyhet i debatten att det är dessa kriterier som gäller. Var och en som har ansvar för saken hade ju faktiskt kunnat medverka till att reda ut vilka faktiska omständigheter som gäller på denna punkt. Det är riktigt, Ingvar Svensson, att vi på ett tidigt stadium formulerade att en svensk public service-lista skulle inrättas först om det visade sig att det fanns behov av en sådan. Det tycker jag är en ganska rimlig ståndpunkt. Däremot är det ju ljusår från det direkta förbud som Ingvar Svensson och majoriteten nu medverkar till.

Fru talman! När det gäller detta med att släpa kristdemokraterna - Per Unckel får väl kanske korrigera mig på den här punkten - handlade det om återremissen och inte om majoritetsformuleringar. Det som har skett förhandlingsvägen när det gäller dessa frågor har skett öppet i utskottet och inte på några andra plan. Jag kan bara notera att socialdemokraterna och övriga reservanter i slutändan visserligen har lagt till en formulering om att det inte skall ske några ytterligare begränsningar. Men det finns dock en andemening i reservationen om att innebörden egentligen skulle vara samma fast inte så låst som den som majoritetsskrivningen utgör.
Fru talman! Minoritetstexten handlar ju om att en TV-lista skall upprättas om det finns behov av en sådan och att man då också skall beakta olika slag av konsekvenser. Det som har gjort mig oroad är att kd släpades in i en majoritet som innebar att man skulle utfärda ett direkt förbud, alltså mer i linje med det som Per Unckel och Moderata samlingspartiet står för, nämligen att här skall marknaden fullt ut råda. Kenneth Kvist är ju inne på samma linje. Det är den uppfattning som Per Unckel har redogjort för här tidigare, och jag förmodar att Ingvar Svensson ansluter sig till den. Att alla skall få titta, men att kostnaderna skall betalas av dem som tittar förstår jag att också Ingvar Svensson nu ställer upp på. Jag vill sedan ställa en fråga till Ingvar Svensson. Har kristdemokraterna nu beslutat att Inger Davidson och hennes kollega Dan Kihlström i kd och kulturutskottet skall rösta som Ingvar Svensson har bestämt att de skall göra, eller hur är det på den punkten?

Fru talman! Vår värderade vice ordförande i konstitutionsutskottet, Göran Magnusson, bekymrar sig över hur vissa ledamöter mår efter det att de har deltagit i interna diskussioner i vissa partier och sedan övertygats om att komma fram till en för partiet gemensam ståndpunkt. Detta händer i alla partier. Jag känner flera socialdemokratiska idrottsledare i denna kammare som har mått riktigt illa över regeringens förslag om en lista. Jag undrar hur de mår om de tvingas att rösta efter den socialdemokratiska partilinjen eller om de tillämpar fri röstning. Vid Vänsterpartiets senaste gruppmöte kom vi fram till ett fullständigt enhälligt beslut om att ställa oss bakom utskottsmajoritetens uppfattning. Ingen anmälde någon avvikande uppfattning. Men så är ju ibland politikens processer, att vi diskuterar, lyssnar, tar intryck och argument. Det är bra när detta sker i politiken. Vi kanske skulle ha en större öppenhet också i andra frågor. Göran Magnusson ville vända resonemanget bort från idrottsrörelsen genom att säga att detta bara är en fråga mellan sändarföretag, där en liten sändarföretagare som har en begränsad del av tittarna tvingas att sälja ett arrangemang till public service. Men detta drabbar ju den som sänder det som skall sändas, nämligen själva idrottsarrangemanget. Om en arrangör skall sälja sitt arrangemang till ett sändarföretag och sändarföretaget vet att om de tar detta arrangemang blir de av med det på en gång, är det klart att de inte bjuder på arrangemanget. Då får inte idrottsarrangören ut någonting. Vad det i grunden handlar om, vilket är beklagligt att en folkrörelseman som Göran Magnusson inte ser, är att det handlar om folkrörelsens självständighet, nämligen idrottsrörelsens förmåga, ansvar och rätt att fatta sina egna beslut om den egna verksamheten.
Fru talman! Jag förstår att Kenneth Kvist anser att det är bra för folkrörelsen idrotten att man har möjligheter att se till att färre ser arrangemanget än vad som skulle vara möjligt i allmäntelevisionen. Det är ju inte på det sättet att ett sändarföretag som köper en sändningsrätt blir av med sändningsrätten. Det finns ett system som, under förutsättning att arrangemanget finns på public service-listan, gör det möjligt att sända det i allmäntelevisionen till marknadspris. Kenneth Kvists resonemang bygger snarast på att en arrangör, idrottsarrangör eller annan, skall ha möjligheter att till ett sändarföretag som inte disponerar allmäntelevisionens sändningskapacitet sälja ett arrangemang till ett högre pris än marknadspris. Är det så, Kenneth Kvist?
Fru talman! Det som blir priset, om arrangemanget är utsatt för konkurrens vid försäljningen, är marknadspriset. Man säljer enligt definition inte till ett högre pris än marknadspriset. Men själva poängen med listan är ju att arrangemangen skall säljas till ett lägre pris än det som marknaden skulle erbjuda. Det handlar inte om att det är bra för idrottsrörelsen om färre ser arrangemangen. Jag har många gånger sagt att idrottsrörelsens och dess sponsorers intresse inte är något annat än att idrotten ses av så många som möjligt. Detta är idrottsrörelsens önskan. Detta är inget problem i svensk idrottsrörelse. Det hela handlar om att det är idrottsrörelsen själv som äger rätten att förfoga och bestämma över sina arrangemang, se till att de arrangeras och ansvara för under vilka omständigheter som de skall spridas till allmänheten. En självständig folkrörelse behöver inget förmyndarskap över sig. Vi måste ha ett förtroende för att den självständiga folkrörelsen fattar rationella och kloka beslut som ligger i dess eget intressen. Om en styrelse eller en ledning för en idrottsorganisation inte skulle göra det, är det ju idrottsrörelsens medlemmars sak att byta ut den styrelsen. De behöver inte den typ av överförmynderi som EU-direktivet i praktiken gäller, även om det går indirekt via dessa sändarföretag. Vi behöver inte den typen av förmynderi över en självständig folkrörelse som idrottsrörelsen i Sverige. Det är därför som vi motsätter oss tanken på en lista.
Fru talman! Låt mig till en början säga att jag inte har sett till någon TV-lista från regeringen att förfasa sig över. Kenneth Kvist refererade till det i ett tidigare inlägg. Jag har inte sett till någon sådan lista, och jag tror inte att någon annan heller har sett till en sådan lista att förfasa sig över. Jag håller med Kenneth Kvist om att folkrörelserna, och inte bara idrotten utan även andra, har stor betydelse, är viktiga och skall ges goda förutsättningar att arbeta. Det finns i huvudsak ingen anledning bakåt i tiden att hysa någon oro över den här frågan. Det som man i och för sig skulle kunna befara, har inte inträffat. Socialdemokraterna ser på vad som kan hända framåt i den här frågan med den tekniska utveckling som sker och med den starka kommersialisering som sker av elitidrotten. Det är utan tvekan så att man köper upp sändningsrättigheter för att kommersialisera detta på ett sätt som inte ligger i public serviceintresset. Det är väl där som detta skär sig något, Kenneth Kvist. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna brukar ju i andra sammanhang gemensamt slå vakt om public service-intresset. Men här är det uppenbarligen så att Kenneth Kvist och Vänsterpartiet inte vill se den möjlighet till förbättrad public service som detta EU-direktiv ger. Det är möjligen just detta att det är ett EU-direktiv som gör att sikten skyms för Det gäller framför allt att se framåt. Vad kommer att hända? Varför skall regeringen inte få en möjlighet att se till att viktiga arrangemang kan sändas i allmäntelevisionen om det uppstår behov?
Fru talman! Fria medier är en av demokratins bärande grundvalar. Det är det fria ordet, den spännande och spänstiga debatten, den kritiska granskningen av olika företeelser i samhället, granskandet av makten och också granskandet av den politiska makten i fria medier som avgör hur demokratin skall fungera. Detta är därmed av avgörande betydelse för vårt svenska samhälle.

Därför är debatten om fria medier så viktig och nödvändig. Därför behöver den föras ofta i riksdagen och i andra politiska organ. Fru talman! Därför är den utveckling som vi har sett sedan valet 1994 också så oroande. Vi har kunnat konstatera att regeringen använt så gott som varje möjlighet att styra och reglera framför allt etermedierna för att på olika sätt skapa beroendeförhållanden. Signalen har varit tydlig. Det är lydiga och anpassliga medier som är goda medier i Marita Ulvskogs Sverige. Det är lydiga och anpassliga medier som får tillstånd att sända i radio och TV. Det är lydiga och anpassliga medier som kan räkna med att behålla sina tillstånd. Det är lätt att räkna upp exempel på hur det har fungerat. Direkt efter valet 1994 lade man fram förslaget om den s.k. stopplagen, en lag som förbjuder nya radiostationer, en lag som förbjuder nya arbetsplatser inom radion och som förbjuder nya fria röster i etern. Vi borgerliga lyckade skjuta upp stopplagen ett år, men den trädde i kraft 1995. Under tiden kunde 24 nya radiostationer öppna. Dessa 24 radiostationer hade varit tysta i dag om Socialdemokraterna fått sin vilja igenom. Utredningen om den privata lokalradion föreslog att en tredjedel av de privata lokalradiostationerna skulle avvecklas. Den föreslog att det var politiska skönhetstävlingar som skulle avgöra vilka som skulle få tillstånd. Programföretagen skulle redovisa programförklaringar som de skulle vara tvungna att hålla sig till för att vara säkra på att få behålla sina tillstånd. Varje ändring i programförklaringen och varje ändring av ägandet kunde riskera att tillstånden drogs in eller inte förnyades. Efter en massiv juridisk kritik av utredningens förslag tvingades regeringen att kasta det i papperskorgen där det såväl hörde hemma. Sedan har vi fått ytterligare en ny utredning om lokalradion som föreslår begränsade tillståndsperioder, återigen skönhetstävlingar, och som också den bygger upp ett starkt politisk beroende för de olika radiostationerna. I hanteringen av den digitala radion har resultatet av Marita Ulvskogs och Socialdemokraternas politik blivit ingenting. Det som skulle ha kunnat bli en mängd nya spännande radiostationer har blivit ingenting därför att ingen av de privata kommersiella stationerna har velat eller vågat ställa upp på de villkor som Marita Ulvskog ställt upp. När det gäller digital-TV i marknätet har den politiska skönhetstävlingen avgjort vilka program och vilka bolag som skulle få vara med och sända. Även dessa bolag tvingas att hålla sig till en i förväg lämnad programförklaring. De tvingas in till de statliga monopolbolagen som kan bygga upp ett omfattande register över vilka kanaler folk tittar på. Staten gör långtgående regleringar i tillstånden. Budskapet är att det är det politiskt korrekta som har möjlighet att få tala i etern. Vill man ha tillstånd skall man passa in i den politiska mallen. Det är regering och riksdag som bestämmer vad som är mångfald, inte tittaren eller lyssnaren. Men vill vi ha ett system där den politiska makten granskas kritiskt så måste vi ha ett system där vi minskar beroendet av den politiska makten. Vi måste ställa oss frågan: Hur mycket vågar medierna granska och kritisera den som har makten att klippa av livlinan för samma medier? Kenth Högström och hans parti dra gränsen för statens styrning av etermedierna? Ser Kenth Högström några som helst risker med dagens system, där medierna görs beroende av ministrars och politikers godtycke? Detta är den stora och viktiga frågan. Sedan finns det en annan mindre fråga, men också den är viktig, och det är en fråga om mediernas utveckling. En stark politisk reglering hindrar framväxandet av en spännande framtidsbransch. Jämför den privata lokalradion, där 80 nya företag och över 2 000 nya jobb skapades med hjälp av en framsynt reglering av den borgerliga regeringen 1991-1994, med den digitala radion, där ingenting har hänt.

Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande 23 betitlat Massmediefrågor handlar ju som ni har hört här inte bara om den här TV-listan, även om den debatten tog en mycket stor del av den anslagna tiden i anspråk. Betänkandet handlar också om, som man kunde förstå av Ola Karlssons anförande, andra massmediefrågor, t.ex. den digitala TV:n, den digitala radion, principer för medieägande, närradions restriktioner, mediestöd, avkodningsutrustning och mycket annat. Betänkandet är därvidlag ett svar på ett tiotal motioner från den allmänna motionstiden och bärs i dessa avseenden upp av en bred utskottsmajoritet. Till betänkandet är åtta reservationer och ett särskilt yttrande fogade som alltså inte hänger samman med TV-listan.

Jag är i likhet med miljöpartisterna och många andra i utskottet bekymrad över det som vi har fått ta del av via de uppvaktande organisationerna STOP och SAMI, nämligen att ett stort, betydande och för kulturen väsentligt inkomstbortfall kan redovisas. Närmare 800 miljoner anser man sig förlora på att alltför många enskilda och kommersiella aktörer avkodar parabolsändningar. Det är naturligtvis inte någon rimlig ståndpunkt att försvara en sådan ordning, utan här måste Sveriges riksdag och regering reagera.

Vi är i princip överens om att detta måste ses över.

Därutöver tänkte jag uppehålla mig vid den ganska djupa klyfta som har blottlagts mellan utskottsmajoritetens ståndpunkt och den moderata ståndpunkten, eller möjligen den nyliberala ståndpunkten. Flertalet av dessa reservationer är nämligen Moderaternas egna. Det är endast två av reservationerna som även andra partier står bakom. En reservation är folkpartistisk, men den innehåller också en nyliberal ståndpunkt, nämligen att man hela tiden sätter det enskilda initiativet och marknadens överlägsenhet i motsatsställning till det offentliga. Man kallar det allmänna och det offentliga initiativet för politiskt godtycke. Alltså är godtyckets raka motsats betalningsvilja, betalningskraft och marknadsaktivitet. Och jag undrar om det i någon svensk ordlista finns en sådan association av motsatsen till godtycke. I flera av de väckta motionerna från Moderaterna och från Folkpartiet säger man att det politiska godtycket är den socialdemokratiska ståndpunkten och är det som utskottsmajoriteten nästan lurat svenska folket med, medan den raka motsatsen är marknaden och dess enskilda aktörer. Digital-TV, digitalradio och lokalradio är samtliga exempel på medier som Moderaterna menar skall auktioneras ut till högstbjudande. Och endast genom detta auktionsförfarande, antingen på Bukowskis eller på Stockholms Auktionskammare, kan man garantera kvaliteten, friheten och oberoendet. Jag undrar om Moderaterna egentligen har tänkt igenom denna ståndpunkt. Jag vill påminna Moderaterna, och särskilt Ola Karlsson eftersom han är talesman för den moderata ståndpunkten, om den historia som finns bakom väldigt många kommunikationsföretag i vårt land och i andra länder. Saker och ting har ofta börjat med en enskild aktivitet, en enskild entreprenör, ett lokalt initiativ. Så var det med järnvägarna, så var det med posten, telegrafen och rader av andra kommunikationssystem. Men det blev fart och kraft först när det allmänna i någon mening engagerade sig i utbyggnaden. Det var långt före ismernas tid, socialismen och liberalismen. Vi kan gå tillbaka till den tid då riket Sverige styrdes av Axel Oxenstierna, som mitt under ett brinnande trettioårigt krig år 1636 skapade en poststadga i det här landet. Det var då vi fick våra lokala postmästare som med kraft och auktoritet kunde organisera postdistributionen för hela landet. Det kallades inte då för monopolistiskt eller socialistiskt utan som möjligen ett sätt för konungen att få större grepp över Sverige och kanske också få in lite mer skatter till kriget. Det var ingen som protesterade mot att det allmänna lade sig i. Man tyckte att det var bra att det systemet utvecklades. Så här var det med telegrafen och den privata telefoni som sedermera inkapslades i någonting som så småningom kom att heta Televerket. Internet, det nya, spännande, stora kommunikationssystem som vi alla i dag använder hade blivit om inte det statliga Pentagon hade beställt ett robust datanät. Hur hade systemet kunnat byggas ut om inte universiteten i USA, både privata och statliga om vartannat, hade begärt att få vara med i den utveckling som Pentagon plöjde mark för? Hur hade Internet utvecklats om inte CERN, dvs. sammanslutningen av stater, skapat de protokoll som gör att datorer kan tala med varandra? Det är naturligtvis så att enskilt entreprenörskap och enskild aktivitet ibland mår väldigt bra av att det allmänna blandar sig i, fastlägger regler, gör beställningar, skapar lagar, målsättningar. Det är inte att blanda sig i och stoppa utvecklingen, utan ofta snarast motsatsen. Man påskyndar en utveckling så att hela landet kan ta del av en godartad utveckling. Så här är det också med digital-TV. Den här riksdagen beställde för knappt två år sedan en utbyggnad av den digitala televisionstekniken så att den skulle kunna gälla i hela landet. Man valde så småningom det marknära nät som i dag används vid analog distribution. Det var en bred majoritet i denna riksdag som uppenbarligen tyckte så. 99,8 % av svenska folket skulle kunna nås av den nya tekniken med större bildskärpa, hög kvalitet och ett mångfasetterat användningsområde. Är det politiskt godtycke att man banar väg för en möjlighet för hela vårt land att ta del av ny teknik? Vad skulle alternativet ha varit, Ola Karlsson? Kan Ola Karlsson ge ett besked på den punkten? På vilket sätt hade godtycket därmed undanröjts? Nej, det finns många exempel från vår historia som tyder på att det allmänna skall ligga om inte först i kön för olika äventyr så kanske i andra hand och i vart fall ploga väg för starka entreprenörsaktiviteter. Det är först då den nationella hopknytningen kan ske. Internet är ett utomordentligt belysande och bra exempel på att det allmänna, det offentliga, det statliga, de politiska beslutsfattarna har blandat sig i och skapat regelsystem som i dag gynnar en hel värld. Jag uppehöll mig således bara vid den ideologiska principiella skillnaden mellan den moderata nyliberala ståndpunkten och utskottsmajoritetens, inte vid de olika delprogrammen och de olika motionerna. Dem kan vi i och för sig debattera i replikskiftet. Därmed yrkar jag bifall till utskottets majoritetsförslag i betänkandet.
Fru talman! Många argument har jag hört för en stark politisk styrning av radio och TV, men jag tror att det är först i dag som jag har fått möta Axel Oxenstierna och 1636 års poststadga. Jag kanske skall förvåna Kenth Högström genom att säga att jag inte är motståndare till statligt agerande inom radio och TV. Jag tycker att staten har en uppgift att sätta upp regler för public service-uppdraget i Sveriges Television och Sveriges Radio. Jag tycker att staten har en uppgift att se till att fördelningen av frekvenser fungerar och att Post och telestyrelsen tar fram nya frekvenser. Men det är inte detsamma som att jag tycker att staten skall avgöra innehållet i varje program eller kanal. Internet är ett bra exempel, låt vara att staten i form av Pentagon startade det. Men hur skulle det ha fortsatt om vi hade haft en stopplag som förbjöd nya webbsidor, som för lokalradion? Hur många hade fått starta egna nya webbsidor om man var tvungen att lämna en programförklaring till staten och få den godkänd före publicering av varje ny webbsida? Det Kenth Högström och majoriteten argumenterar för är en situation där staten reglerar varje programbolag och varje kanal, inte ett begränsat statligt uppdrag som skulle kunna driva tekniken, utan den allsmäktiga politiska hand som styr och reglerar det mesta.
Fru talman! Först en sak som Ola Karlsson tog upp i sitt förra inlägg och som jag glömde av att kommentera. Det var hans syn på den lokala och, som han säger, fria radion, den som hade skapat 80 nya företag, som går en spännande tid till mötes och som dessutom har tillfört etern nya kritiska röster. Jag är en stor lyssnare av radio, eftersom jag kör många mil i bil och ofta lyssnar på radio, även lokalradio. Några kritiska röster har jag väl knappast uppfattat i denna mångfasetterade lokalradio - mångfasetterad bara i Stockholm för resten. Det är bara här det finns tillräckligt utbud, resten av landet har fyra kanaler: Megapol, Radio Rix, NRJ plus ytterligare någon. Det är riksnät, det är inte längre 80 nya fristående företag, utan det är fyra rikssamverkande kedjor av bulvanföretag till dagstidningar. Det är vad de är. I det läge där man frångick alla de kriterier som var uppställda för det här auktionsförfarandet var det naturligt att införa en stopplag och hitta nya kriterier så att vi verkligen får nya friska lokala etermedier. Jag är en stor och varm tillskyndare av detta, liksom mitt parti är, men då skall det vara lokala etermedier som är fria från riksnät och som kan tillföra etern någonting nytt. Det kan man inte påstå att vissa av rikskedjorna i lokalradion har gjort.
Fru talman! Jag har alldeles väl förstått att Kenth Högström vill reglera innehållet i varje ny lokalradiostation, att det är politiker av Kenth Högströms typ som skall få avgöra vilka som skall få de nya sändningstillstånden. Den avgörande och viktiga frågan är hur vi bygger upp ett regelverk som inte gör medierna rädda för och beroende av den politiska makten. Risken är uppenbar för att man blir beroende av statsrådens och politikernas godtycke. För att man skall få behålla sändningstillståndet, för att man skall få det förlängt eller för att få ett nytt sändningstillstånd kommer man att vara anpasslig och inte göra granskningen så noggrant och så kritiskt som man annars skulle göra. Det vi behöver i Sverige är många röster, fristående från varandra och från den politiska makten - detta för att våga granska den kritiskt, för att våga granska Kenth Högström, Ola Karlsson och alla andra i riksdagen och i regeringen. Vi behöver inte ett system där det är den politiska makten som avgör vilka som skall få granska oss. Vi behöver friare medier.
Fru talman! Huruvida Ola Karlsson eller jag vid något tillfälle i våra liv skall reglera och styra framtida medier överlåter jag naturligtvis åt framtiden att utvisa. Det är i varje fall inte jag, snarare Ola Karlsson som själv sitter med i Digital-TV-kommittén och har möjlighet att påverka innehållet. Men regleringen är ju inte till för att strypa den kritiska granskningen av den politiska makten. Regleringen är ju till för att ange vissa kvalitetskrav när det gäller det som skall sändas i ett begränsat etermedieutrymme. Etermediet är inte totalt fritt. Samhället tillhandahåller frekvenser, och en viss kvalitet skall känneteckna det som sänds, det tror jag att alla är överens om, t.o.m. djupt i det moderata samlingspartiet. Våren 1982 befann jag mig i Frankrike efter François Mitterands tillträde som fransk socialistisk president. Jag såg de jublande ungdomsmassorna som tog emot hälsningen från den socialistiska regeringen om att radio och TV nu skulle släppas fria. Det var fritt fram för lokalradion att startas, fritt från den franska, statliga, nästan monopolistiska censuren. Jag är en varm anhängare av fria medier som kontrollerar den politiska makten liksom andra maktcentrum. Det skulle aldrig falla mig in att ens fundera i de termer som Ola Karlsson påstår att jag skulle kunna göra. Men det finns alltid någonting som säger mig att det allmänna skall ställa krav på dem som utnyttjar sin fria röst. Därför kommer det också framdeles att vara möjligt för Sveriges riksdag att ställa vissa kvalitetskrav.
Fru talman! Just nu pågår ett seminarium i andrakammarsalen om demokrati och medier. Syftet med det seminariet är att belysa mediers ansvar för ökad yttrandefrihet och utveckling på ländernas egna villkor. En av de frågor som togs upp flera gånger var den rörliga bildens makt och den bild av verkligheten som den förmedlar, hur hela vår världsuppfattning påverkas av det som vi ser. Om vi hela tiden matas med bilder av våld, brand, bomber, mord, förtryck och våldtäkter påverkar det självfallet din världsuppfattning på kort sikt, kanske också på lång sikt. Motkrafter finns: kultur och naturreportage från hela världen som visar människan som en del av det demokratiska samhället. Det ger oss en annan verklighet om än i försumbart små doser, en verklighet som är större och som existerar samtidigt. Vi talar här om komplementära sanningar. Frågan ställdes av flera seminariedeltagare: Varför tillåts hemskheterna att dominera när ingen egentligen tycks vilja det? Ja, det finns ju en avstängningsknapp, är det lätt att kontra med, och så är debatten om problematiserandet avfärdad - så enkelt. Från Miljöpartiet har vi vid ett flertal tillfällen ställt krav på ställningstagande i en fråga som vi kallar för konsumentmakt, att jag själv som TV innehavare bättre skall kunna veta, innan jag drabbas av ett utbud, vad det utbudet innehåller. Det rör sig om en varudeklaration helt enkelt som kräver kodning. I Kanada arbetas det med den här frågan, precis som i USA. Inom EU har parlamentet väckt frågan, och kommissionen arbetar med den. Men Sveriges riksdag har ännu inte uttalat något eget ställningstagande, annat än att vi avvaktar EU:s besked. Det är pinsamt, tycker jag. På det pågående seminariet efterlyste man politiskt agerande och politisk kraft. Riksdagen borde här vara pådrivande utifrån barnens bästa. I EG:s TV-direktiv sägs att det skall tas fram regler om att alla program skall kodas som kan vara skadliga för minderåriga. Föräldrar skall ha möjlighet att spärra vissa typer av program. Det är bra, men det är ju EU-parlamentet som driver på, inte Sveriges riksdag. Jag tycker att det är ett svaghetstecken. Det är från den här kammaren som kraften skall komma, den kraft som ger våra svenska EU-förhandlare råg i ryggen. Så några ord om olovlig piratkopiering, som i dag är en omfattande verksamhet. Det finns uppemot 200 kort ute på marknaden. I och med pågående övergång från analoga sändningar till digitala sändningar kan vi misstänka att kopieringen kommer att öka. Mot denna bakgrund förefaller det helt orimligt - för att inte säga sinnessvagt - att även fortsättningsvis ha samma straffsats för professionell privatkopiering som för snatteri. Så är det i dag, och därför behöver ingen fundera över varför anmälningarna mera sällan leder till dom. Med så låga straffsatser kan inte ett överbelastat rättsväsende prioritera den här typen av brott. I Sverige i dag går vi miste om ca 1 miljard kronor beroende på pågående brottslighet, pengar som upphovsmän och TV-kanaler blir bestulna på. Jag talar om pengar som musiker, författare, skådespelare, kompositörer och kanaler annars skulle få. Kära ledamöter! För att ni skall få en liten uppfattning om vad 1 miljard är värd i kultursammanhang kan jag påminna om att hela den statliga kulturbudgeten ligger på 4,7 miljarder. Vi talar här om ett svinn på nästan en fjärdedel av denna budget. De som i dag köper piratkort är mycket medvetna om att det inte är olagligt att inneha ett sådant kort. Vore innehav förbjudet skulle många s.k. vanliga människor avhålla sig från att beställa kortet från Därför är en kriminalisering av innehav nödvändig i preventivt syfte, precis som en höjd straffsats. Utskottet är enigt i omdömet att lagstiftningen måste skärpas. Jag utgår ifrån att regeringen nu tar ett krafttag för att vi skall kunna minimera denna pågående lukrativa brottslighet så att pengarna framöver hamnar i rätt ficka.

Fru talman! Ewa Larsson och jag är helt överens på den senaste punkten. Jag hoppas att hon lyssnade på mitt förra anförande. Vi är överens om att vi skall försöka påverka regeringen att påskynda EG direktivets tillämpning. Vi är också överens om att försöka att skydda kultursektorn och försöka att tillföra pengar till densamma. Men när det gäller Ewa Larssons inledande anförande, som handlade om möjligheten för svenska TV tittare att skydda sig mot allehanda skräp, våld och annat som vissa TV-kanaler introducerar, har många hänvisningar gjorts till de s.k. V-chipsen, eller control view-chips, en teknik som Kanada har försökt att utveckla. Jag har nyss tagit del av en EG-rapport Parental Control of Television Broadcasting. The Final Report. I den rapporten står det att den amerikanska och kanadensiska V-chipstekniken inte fungerar i Europa. Enbart tekniska medel är inte heller tillräckliga för att uppfylla kravet på att barn skall skyddas från olämpliga TV-program. Däremot ger digitaltekniken så småningom mycket större möjligheter att skydda från olika typer av oönskade program. Man ger alltså föräldrarna större möjligheter att sätta stopp för oönskade TV-program, om bara den nya digitala tekniken tillåts att utvecklas. Därför säger jag till dig Ewa Larsson som vi sade i utskottet, nämligen att vi är i princip överens om målsättningarna. Vi väntar på en utvärdering av den nya tekniken, och jag hoppas att regeringen så fort det går tar hem de nya tekniska landvinningarna från dem som arbetar med detta i EG.

Fru talman!

Man har alltså möjlighet att ställa krav på märkning och programförklaring om vilka program som sändas skall. Någon kanske oroar sig över att man ställer sådana kvalitetskrav på sändande TV-företag - jag vänder mig nu till Ola Karlsson. Det gör man uppenbarligen i EU och även i Kanada och på andra ställen. Det är inget ovanligt eller onaturligt. Det är bra att man kan göra det, som en del av de fria mediernas utveckling. Det är endast så de kan förbli fria.
Fru talman! Självklart skall vi ställa krav på satellitkanaler, precis som vi gör på våra digitala, marksända kanaler. Men vi måste veta vilket avsändarlandet är. Det är inte alltid så lätt när programmen inte sänds från Sverige. Märkning är bra. Men vi måste komma ihåg att porr är den fjärde största marknaden, där man har mycket pengar. Porrsändningar trillar in lite här och där. Det kan du inte skydda dig mot som förälder, lika lite som jag som riksdagsledamot kan skydda mig mot det. Därför räcker det inte att säga att föräldrar har ansvar. Vi måste också få andra medel för att kunna skydda oss. Det är bra att ett enigt utskott vill påskynda regeringens arbete med att ta fram relevant lagstiftning mot privatkopiering. Min fråga är om regeringen också vågar kriminalisera innehav.
Fru talman! Som Ewa Larsson förstår representerar jag inte regeringen. Jag kan möjligen framföra min ståndpunkt till regeringen, och det har jag nyss gjort. Jag tycker att man skall specialstudera det norska exemplet vad gäller kriminalisering av innehav. Jag inser att det finns ett juridiskt problem, ett kontrollproblem, ett polisiärt problem. Det finns kanske problem med eventuella åtal och domstolsbehandling i samband med den typen av kriminalisering. Men eftersom det finns andra länder i vår demokratiska omvärld som har infört en sådan regel tycker jag att man skall pröva det noga. Det har jag framfört till regeringen. Det sade jag i utskottet. Jag har ingen anledning att ändra på det. På den punkten är Ewa Larsson och jag troligen helt överens. Det står i rapporten att den nya tekniken med filter i någon form kan ges ökad möjlighet att fungera via en tidig varudeklaration av program. Det kan ge oss möjlighet att skydda oss mot pornografi och framför allt de oerhörda våldsscener som vissa TV-företag frossar i. TV-företagen tror att det finns pengar att tjäna på reklamen runtomkring. Jag kan inte den tekniken, och det är inte många andra som kan heller. Men de som följer frågorna noga säger att det finns brister både hos det kanadensiska V-chipset och den teknik som nu håller på att utvecklas i Europa. Ytterst kommer vi aldrig ifrån det ansvar vi själva har, som föräldrar och vuxna medmänniskor. Det ansvaret kan vi aldrig helt överlåta till tekniska lösningar.

Fru talman! Ekobrotten blir allt grövre. Under förra veckan presenterade organisationen Samverkan mot ekonomisk brottslighet en omfattande rapport om den ekonomiska brottsligheten i Stockholms län. Rapporten konstaterar att Sveriges huvudstad har blivit centrum för internationella ligor. Ligornas metoder blir allt grövre. Aktörerna har förändrats. Brotten blir allt grövre. Under 1980-talet rörde det sig framför allt om skalbolagsaffärer och momsfusk. I dag anses det oerhört lönsamt att ägna sig åt sprit, knark och guld. Enligt poliser och åklagare är brottslingarna grovt kriminella personer som är mycket våldsbenägna. Mycket av den traditionella ekonomiska brottsligheten är dock kvar. I den tidigare refererade rapporten har bl.a. städ-, flytt och byggbranschen granskats. Inom samtliga områden saknas ordentlig redovisning i form av kontrolluppgifter till skattemyndigheten och redovisning av moms. Man använder sig av underleverantörer, som i sin tur använder andra underleverantörer. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten säger att en stor del av arbetskraften är svart. Man använder s.k. målvakter och skickar luftfakturor mellan olika företag. Allt är mycket svårt att kontrollera för våra myndigheter. Momsbedrägerierna dränerar samhället på stora pengar, säger åklagaren vidare. Nu till skrivelsen. Vänsterpartiet instämmer i stora delar i regeringens bedömning, som redovisas i skrivelsen. Vi har trots detta några kritiska synpunkter. Hanteringen av miljöbrott har hitintills varit dålig. Ett samlat och genomgripande grepp är därför nödvändigt. Det har förekommit allvarliga brister i alla led vid hanteringen av miljöbrott. Endast ett litet antal miljöbrott har anmälts. De flesta har sedan avskrivits av polis och åklagare. Endast ett fåtal fall har resulterat i fällande domar, trots att uppenbara miljöbrott har begåtts. De straff som utdömts har, enligt vår mening, dessutom varit milda. I skrivelsen konstaterar regeringen att miljöbrottsbekämpning skall vara en prioriterad verksamhet för polis och åklagare. Medel för att uppnå detta är bl.a. skärpt lagstiftning, bättre samordning och samarbete, kompetenshöjning och en effektivare organisation. I Riksåklagarens miljöbrottsutredning föreslås att miljömålen skall handläggas av ett begränsat antal åklagare och poliser med specialistkompetens. Särskilda tjänster för miljöåklagare och poliser föreslås inrättas. Vidare föreslår Riksåklagaren att en särskild enhet inrättas vid Ekobrottsmyndigheten, som har till uppgift att stödja den lokala miljöbrottsbekämpningen. Vänsterpartiet tycker att detta låter förnuftigt, och vi hoppas att det också genomförs. I min inledning nämnde jag organisationen SA MEB, Samverkan mot ekonomisk brottslighet. Jag har precis tagit del av en sammanfattning av en omfattande rapport om den ekonomiska brottsligheten i Det har ju genom myndigheternas samlade erfarenheter visat sig att det inom vissa branscher förekommer ekonomiska oegentligheter i stor skala. Dessa branscher är i första hand städ, bygg, restaurang och taxi. Nu till några exempel. Det finns i dag ingen skyldighet för rörelseidkare inom kontanthandeln och restaurangbranschen att stämpla in försäljningen på kassaapparater. Bokföringslagen anger endast att det för varje affärshändelse skall finnas en verifikation. Nu föreslås att alla näringsidkare inom kontanthandeln måste registrera all försäljning i typgodkända kassaregister. För närvarande bereds ett sådant förslag inom Justitiedepartementet. Jag hoppas att detta viktiga förslag genomförs. I detta betänkande har vi i Vänsterpartiet en reservation, reservation 5 om identitetskontroll, som jag vill yrka bifall till. Vi anser att skattemyndighetens revisorer bör ges rätt att utföra identitetskontroller vid revisioner och andra kontroller hos arbetsgivare. Detta tror vi skulle vara speciellt effektivt inom byggoch restaurangbranscherna. Om det exempelvis vid kontrollen konstaterades att det fanns avvikelser mellan arbetande personal och de aktuella arbetsgivaruppgifterna skulle man t.ex. dra in restaurangens tillstånd att servera alkohol. I SAMEB:s rapport föreslås något liknande. föreslår ett tillägg till denna bestämmelse som skulle innebära att tillståndshavaren åläggs att anmäla all anställd personal till kommunen. För skattemyndigheterna innebär detta att man, i de fall man ämnar företa en revision mot en restaurang, kan vända sig till kommunen och begära att få ut listorna. Avslutningsvis yrkar jag alltså bifall till reservation 5.
Fru talman! Större delen av det här betänkandet handlar om bekämpning av miljöbrott, och det är vad jag kommer att uppehålla mig vid. Vi kristdemokrater har under många år yrkat att en särskild ekobrottsmyndighet skall inrättas för att hantera den avancerade ekonomiska brottsligheten. Därför såg vi med tillfredsställelse på att en myndighet inom åklagarväsendet med särskilda uppgifter att samordna och utveckla bekämpningen av ekonomisk brottslighet inrättades den 1 januari 1998. Vi menar att all allvarlig ekonomisk brottslighet, innefattande också grova miljöbrott, kräver operativa insatser av sådan kvalificerad art att en enhetlig myndighetsstruktur och ledning är nödvändigt. Vi har tidigare motionerat om vikten av att miljöbrott ses som en del av den ekonomiska brottsligheten eftersom de har samma karaktär som traditionell ekonomisk brottslighet, på så sätt att brottet begås i näringsverksamhet och utgör ett utpräglat vinningsbrott. Bekämpandet av miljöbrott kräver utpräglad kompetens och en avancerad organisationsstruktur. Därför ser vi det som naturligt att Ekobrottsmyndigheten också skall handlägga ärenden som rör miljöbrott. I december 1997 fick Riksåklagaren i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till effektivare utredning av miljöbrott. Ett av uppdragets direktiv var att Ekobrottsmyndigheten skulle ha en central roll när det gäller att utreda brott mot miljön. Ett år senare, i december 1998, överlämnade Riksåklagaren sin utredning till regeringen. Nu lär ärendet beredas vidare inom Justitiedepartementet. I den text i det nu aktuella betänkandet som handlar om miljöbrottsbekämpning refereras bl.a. flera av regeringens anmärkningsvärda och allvarliga konstateranden när det gäller brister i miljöbrottsbekämpningen. Sålunda sägs t.ex. att det i dag inte finns något samlat grepp om bekämpningen av miljöbrott och att det inom polisen och åklagarväsendet finns bristande kunskaper när det gäller miljörätt och miljöfrågor. Vidare sägs det att den kompetens som finns inte alltid utnyttjas rätt. Poliser och åklagare med god miljöbrottskompetens används för handläggning av andra slags utredningar, medan miljöbrottsutredningar handläggs av poliser och åklagare utan tillräcklig utbildning. Allvarligt är också regeringens konstaterande att samarbetet mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare på många håll fungerar mindre väl. Fru talman! Med anledning av detta synes det mig vara hög tid för regeringen att i sitt arbete med att hitta en struktur i miljöbrottsbekämpningen allvarligt överväga det kristdemokratiska förslaget att låta Ekobrottsmyndigheten handlägga ärenden som rör miljöbrott. Senast under förra riksdagsåret behandlade utskottet frågor som hade med bekämpning av miljöbrott att göra. Vid behandlingen av budgetpropositionen för 1998 ansåg utskottet att miljöbrott ofta borde kunna betraktas som en kvalificerad typ av ekonomisk brottslighet. Enligt texten i det nu aktuella betänkandet borde, enligt utskottets mening, i varje fall kvalificerad miljöbrottslighet kunna handläggas av Ekobrottsmyndigheten. Intressant är att utskottet vidhöll dessa uttalanden i samband med behandlingen av förra årets lägesrapport från regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Fru talman! Här finner jag ytterligare skäl för regeringen att överväga den av oss kristdemokrater föreslagna rollen för Ekobrottsmyndigheten när det gäller bekämpning av miljöbrott. Sedan några månader tillbaka har regeringen på sitt bord Riksåklagarens utredning Effektivare miljöbrottsbekämpning, vilken delvis skiljer sig från utskottets tidigare redovisade uppfattning att en mer sammanhållen organisation för miljöbrottsbekämpning skulle kunna vara en fördel. Riksåklagaren menar bl.a. att det skall vara en uppgift för samtliga myndigheter inom åklagarorganisationen och polismyndigheterna att handlägga miljömål. Utskottsmajoriteten förklarar sig dock i huvudsak positivt inställd till Riksåklagarens förslag men konstaterar att det finns ett flertal frågor av såväl principiell som mera praktisk natur som måste övervägas innan en ny organisation för miljöbrottsbekämpning kan införas. Vidare vill man ej föregripa de överväganden som görs inom Justitiedepartementet men vill i sammanhanget understryka att utskottet alltjämt har uppfattningen att miljöbrott ofta kan vara en kvalificerad form av ekonomisk brottslighet. En majoritet i utskottet har förklarat sig vilja avslå vår reservation om att Ekobrottsmyndigheten skall handlägga ärenden som rör miljöbrott. Jag kan dock konstatera att trots denna majoritets avslagsambition andas själva textinnehållet i betänkandets avsnitt om miljöbrottsbekämpningens organisation mera bifall än avslag. När det gäller miljöbrottsbekämpning finns det i betänkandet ett särskilt avsnitt om oljeutsläpp. Oljeutsläppssituationen är speciellt allvarlig när det gäller Östersjön där det sker mer än ett utsläpp om dagen. 31 december 1997 redovisa sitt uppdrag till regeringen men var inte klar förrän i januari 1999 - således mer än ett år efter den ursprungligen utsatta tiden, vilket också kommenteras i utskottets betänkande. Fru talman! Här har vi en tempoförlust på drygt ett år. I ett så här angeläget ärende är det oacceptabelt. Det indikerar ju inte precis någon dådkraft hos de styrande. Regeringen har ej agerat tillräckligt kraftfullt i fråga om skyddet av Östersjön. Nu förväntar vi oss emellertid att regeringen gör allt för att påskynda den pågående beredningen så att en proposition läggs fram under hösten. Vidare anser vi att Kustbevakningen och åklagarväsendet skall få tillräckligt stora resurser för att dels öka övervakningen och få möjlighet att beivra brott mer än som i dag sker, dels göra det möjligt att omedelbart sätta in åtgärder när det behövs samt dessutom påbörja iordningställandet av mottagningsanläggningar för oljespill och annat avfall. De ökade resurser som behövs för detta bör anslås ur de 2 miljarder kronor som regeringen avsatt för Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom våra två reservationer men för att måna om kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2

Fru talman!

I den skrivelsen togs miljöbrottsproblematiken inte upp och analyserades ej, som gjordes med den traditionella brottsligheten, trots att miljöbrott ingick i ekonomisk brottslighet, vilket konstaterades på en liten rad. Varje år därefter när vi fick regeringens skrivelse om ekonomiska brott skrev Miljöpartiet motioner med förslag om hur miljöbrotten skulle behandlas inom den ekonomiska brottsligheten, vilket ju skulle vara en prioriterad uppgift för rättsväsendet. Vi skrev även enskilda motioner, vi påpekade problemet i budgetsammanhang och i interpellationer. När jag denna gång, fru talman, med spänning slog upp regeringens skrivelse kunde jag med glädje och lättnad konstatera att det ideliga påpekandet och utskottets välvilliga behandling för förändring hade resulterat i att miljöbrottsproblematiken nu behandlades i ett självständigt och mycket utförligt kapitel. Utskottet gav nämligen regeringen till känna att det skulle utarbetas en nationell strategi. År 1998 gavs det tillkännagivandet. Nu har en nationell strategi för att förebygga och bekämpa miljöbrott presenterats. Jag håller inte med Siw Persson när hon säger att man kan göra mycket mer. Det har inte hänt någonting, men nu plötsligt har alltihop hänt på en gång. Jag känner mig väldigt nöjd med den skrivelse som presenteras. Jag skulle t.o.m. kunna säga att Miljöpartiets samlade yrkanden från förra mandatperioden faktiskt i stort sett är tillgodosedda. Det skall nu vara en prioriterad uppgift att utveckla och effektivisera bekämpningen av miljöbrott, en huvudfråga i det fortsatta reformarbetet inom ekobrottsbekämpningen. Man har i skrivelsen gjort en genomgång av kända svårigheter och hinder på ett mycket bra och riktigt sätt, som stämmer överens med verkligheten. Speciellt påpekas det brottsförebyggande arbetet och utredningar om miljöbrott. Tillsynen tas upp, vilken har varit mycket eftersatt, liksom samarbetet mellan alla organisationer och myndigheter som skall vara inblandade, bevissäkrandet och även förundersökningen. Den skall bli bättre när åklagare gör den. En central specialistkompetens inom åklagarväsendet skall sättas i sjön, och tillsynsmyndigheterna skall ha kompetens i samarbetet. Kunskapen skall även höjas när det gäller straffrättskompetensen, som inte har varit den bästa i dag. Polis och åklagare skall också få en miljökompetens i grundutbildningen som är större än i dag och fortbildning skall ske. Det finns fortbildning även i dag, men problemet har varit att de duktiga människor som har fortbildats sedan inte får arbeta med problemen när de kommer tillbaka till de ordinarie sysselsättningarna. Myndighetskompetens för miljöbrott skall vara en nyckelfråga, så att den kompetensen finns. Det är faktiskt en nödvändighet att de människor som skall syssla med miljöbrott också har en naturvetenskaplig insikt. Det är nödvändigt för att förstå skeendet. Ändock har Miljöpartiet tillsammans med Kristdemokraterna en reservation, nr 2, som jag yrkar bifall till, därför att det är så angeläget att Ekobrottsmyndigheten får handha miljöbrott. Det står inte så tydligt i betänkandet, och det är därför Miljöpartiet vill understryka vikten av att Ekobrottsmyndigheten ges en central roll och skall ta tag i samordning, utveckling och förslag till åtgärder. Men det som är bra och som står tydligt är att Ekobrottsmyndigheten skall redovisa miljöbrottsbekämpningen varje år till regering och riksdag och att regeringen årligen utfärdar myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för miljöbrottsbekämpning. På det viset kan vi följa arbetet, Siw Persson, så att alla dessa bra förslag som nu finns verkligen också sätts i sjön. Dessutom skall forskningen om den ekonomiska brottsligheten öka i omfattning. BRÅ har fått uppdraget, och 6 miljoner kronor har avsatts för år 2000 och 8 miljoner kronor har avsatts för år 2001. Riksåklagaren har lagt fram sin rapport, vilket har nämnts tidigare. I rapporten redovisas för en djupdykning, som bl.a. har skett genom att skicka ut enkäter till organisationer och myndigheter och genom att ha samråd med Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullen och Naturvårdsverket. Man har även studerat hur miljöbrott hanteras i andra länder, t.ex. Norge, Holland, Tyskland och USA. Rapporten är mycket omfattande och bra. Riksåklagarens rapport behandlas nu på Justitiedepartementet. Det blir den bästa tänkbara lösningen om förslagen i rapporten genomförs. Det behövs naturligtvis öronmärkta resurser - vilket påpekas i Riksåklagarens rapport. I vårpropositionen har avsatts 30 miljoner för år 2000 och ytterligare 30 miljoner för år 2001. Med all sannolikhet kommer detta att fungera i praktiken. Men man får aldrig glömma att det alltid behövs människor med engagemang och intresse - de skall brinna för frågorna - för att det skall bli riktigt bra. Jag har inte pratat så mycket om oljeutsläpp. En utredning har lagts fram. Det är självfallet en angelägen fråga även för Miljöpartiet att få bukt med dessa oljeutsläpp. De förekommer inte bara i Östersjön utan även på Västkusten där jag bor. Utredningens förslag behandlas också på Justitiedepartementet. Remissförfarandet pågår. Jag hoppas innerligt att det läggs fram en proposition till hösten, som vi då kan debattera närmare. De förslag som finns i utredningen verkar positiva och stämmer överens med det Miljöpartiet har yrkat tidigare. Jag kan sammanfatta med följande: Om Riksåklagarens förslag och det som behandlas i denna skrivelse ges resurser och sätts i sjön, kommer det inte att löna sig att begå brott mot miljölagarna för att minska kostnader, öka vinster och slippa besvär. Vi skall inte glömma att en skärpt lagstiftning i miljöbalken ligger i botten. Jag skall också nämna att det har lagts fram en rapport som heter Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet. Rapporten lades fram 1998. Allt har skett nyligen. De förslagen om tillsyn kan ge en mycket bättre verksamhet.

Fru talman! I regeringens årliga lägesrapport till riksdagen angående den ekonomiska brottsligheten redovisas översiktligt de åtgärder som har vidtagits sedan föregående lägesrapport i oktober 1997. Till de åtgärder som behandlas hör bl.a. en nationell strategi för att förebygga och bekämpa miljöbrott, principer för att utveckla den internationella dimensionen av ekobrottsbekämpningen och den nya myndighetsstrukturen för ekobrottsbekämpning och ökad forskning om ekonomisk brottslighet. Man redovisar också en ny lagstiftning och utredningar på flera områden. När det gäller utskottets överväganden vill jag börja med Ekobrottsmyndigheten och Ekorådet. Dessa inrättades den 1 januari 1998 och kom i gång fem månader senare. Ekobrottsmyndigheten har operativa uppgifter, och Ekorådet har en mellan myndigheter samordnande uppgift. Särskilda ekobrottsmyndigheter finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Men, dessa myndigheter får också överta ärenden som härrör sig till övriga delar av landet, om dessa kan anses vara av kvalificerad ekonomisk natur med nationell utbredning eller har internationell anknytning. Vid inrättandet av Ekobrottsmyndigheten var såväl Moderaterna som Folkpartiet emot förslaget. Vi hörde Siw Persson prata för reservationen från Folkpartiet. Folkpartiet har ännu inte accepterat den nuvarande organisationsmodellen. Moderaterna säger i sitt särskilda yttrande att man visserligen inte tycker om modellen, men nu finns den där och får visa vad den går för. Jag är, liksom utskottets majoritet, övertygad om att det genom inrättandet av myndigheten har skapats ett betydligt skarpare vapen att angripa den ekonomiska brottsligheten. Det fick vi belägg för när utskottet besökte Ekobrottsmyndigheten i Göteborg i januari. När det gäller organisationen för miljöbrottsbekämpning är strategin att skärpa lagstiftningen, att få en bättre samordning och samarbete mellan myndigheterna, att höja kompetensen hos polis och åklagare, länsstyrelser och andra tillsynsmyndigheter. Ekorådet och de regionala samverkansorganen skall se till att samarbetet fungerar och utvecklas. Riksåklagaren har i sin utredning, som lades fram i december 1998, en mängd förslag som bearbetas i Justitiedepartementet. Vi kan förvänta oss en proposition inom en inte alltför avlägsen framtid. Det var verkligen roligt att höra Kia Andreassons positiva utlåtande om utredningen. Kia Andreasson har också föredragit många av förslagen som finns i utredningen. De hoppar jag över i mitt anförande. Riksåklagaren avslutar sin utredning med att tala om att dessa förslag inte är helt gratis. Det behövs ytterligare resurser. Utskottet tycker att det får bli en fråga för regeringen att ta ställning till då beredningen är färdig. I denna del finns ett antal motioner och reservationer från såväl kd som fp. Men utskottets majoritet avstyrker dem, och vi vill avvakta propositionen. En annan viktig fråga som utskottet har behandlat vid ett antal tillfällen är frågan om oljeutsläpp. Vi har också här ett antal motioner och en reservation. Den utredning som tillsattes 1996 blev tråkigt nog kraftigt försenad. Utskottet har verkligen försökt att trycka på i frågan och föra den framåt. Nu är utredningen avlämnad. Förslagen remissbehandlas, och vi kan förvänta oss en proposition i slutet av året. Här redogjorde inte Kia Andreasson för några förslag. Jag kanske kan nämna några. Man föreslår totalförbud mot utsläpp av oljehaltiga blandningar oavsett koncentration inom Sveriges sjöterritorium. Ett förslag är att varje person som uppsåtligen eller av oaktsamhet medverkar till ett förbjudet utsläpp döms för överträdelsen. Ytterligare ett förslag är att en administrations och sanktionsavgift införs om någon har åsidosatt att föra oljedagbok. 3 000 kr och högst 30 000 kr. Man föreslår också i utredningen att det internationella samarbetet skall vidareutvecklas. Det är en hel katalog av förslag som just nu behandlas i departementet. Fru talman! Vi har väntat länge på utredningen. Men nu är jobbet på gång, och det är hela utskottet mycket glad för. Sven-Erik Sjöstrand har talat om vänsterns reservation som handlar om identitetskontroll. I många länder är man skyldig att alltid bära på sig sitt identitetskort. Det förnyas ungefär som vi brukar förnya våra körkort. I Sverige har vi aldrig infört någon generell skyldighet att bära legitimationshandling. Motioner har förekommit till denna riksdag vid ett flertal tillfällen, senast i skatteutskottet efter Skatteflyktskommitténs utredning. Motionerna har avstyrkts med hänvisning till att om skattemyndigheten skulle få denna möjlighet till identitetskontroll skulle den få mer långtgående befogenheter än vad polisen har. Utskottet finner ingen anledning att ändra på detta nu. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är dags för den årliga debatten om den ekonomiska brottsligheten, som föranleds av regeringens skrivelse en gång om året. Det har blivit en tradition sedan några år, efter att Riksdagens revisorer för en tid sedan klart markerade den socialdemokratiska regeringens handlingsförlamning och brist på initiativ när det gäller bekämpning av ekobrotten. Det har blivit en förbättring, och jag tror att hela riksdagen hälsar detta varmt välkommet. Det är inte direkt några nya frågor vi debatterar. Jag skall uppehålla mig vid det särskilda yttrande som moderaterna har fogat till betänkandet och ta upp tre saker. Det är frågan om Ekobrottsmyndighetens vara eller inte vara. Den andra frågan är hur man organisatoriskt skall placera miljöbrottsbekämpningen. Jag skall också säga några ord om kampen mot oljeutsläpp. Det är riktigt, som Märta Johansson pekade på, att vi detta år inte har motionerat och inte har reserverat oss utifrån den ganska kända ståndpunkten att vi var kritiska mot att tillskapa en särskild ekobrottsmyndighet. Vi tyckte att med ordentlig samordning av olika resurser skulle man under åklagarväsendet ha hanterat de här frågorna med väl så stor framgång. Det har vi påpekat och motionerat om under några år. Som refererades av utskottets talesman Märta Johansson finns myndigheten här nu. Jag skulle i och för sig kunna peka på ett antal brister som har rapporterats om verksamheten, men låt oss nu se på myndigheten under en tid - inte alltför lång tid - och ge den en ärlig chans att leva upp till alla de förväntningar som åtminstone några har på myndigheten. Förhoppningsvis kan en del farhågor då komma på skam. Men vi kommer att ganska snart önska en utvärdering av verksamheten för att få en bild av hur den fungerar. När det gäller hanteringen av miljöbrotten kan vi konstatera att även den debatten har vi fört ett antal gånger. För några år sedan menade jag att de viktigaste bristerna helt enkelt var att det saknades en nationell strategi för att bekämpa miljöbrotten. Det fanns en dålig samordning mellan de resurser som existerade mellan olika myndigheter. Det existerade en för dålig kompetens. Det fanns säkert brister i lagstiftningen. Givetvis var de rent materiella resurserna för små. Nu finns det en lång rad förslag, som har refererats tidigare i debatten och som jag inte upprepar, fru talman. Jag är övertygad om att det finns möjligheter att framöver få en betydligt bättre effekt på den här typen av brottsbekämpning. När det sedan gäller oljeutsläppen och frågan vad man gör åt dem är det en lång lidandets historia, som även andra påpekat. Utskottet har vid flera tillfällen med viss skärpa påtalat förseningarna. Nu finns det förslag, och det är glädjande. Det finns en lång rad förslag, som säkert skulle effektivisera bekämpningen. Utskottet utgår från att regeringen kan lägga fram förslag före utgången av 1999. Jag vill påstå, och kanske hota med det, att om det inte kommer sådana förslag är det uppenbarligen inte bara Moderata samlingspartiet utan samtliga partier som starkt skulle ogilla detta. Jag vill understryka här i kammaren att vi nu förväntar oss från regeringen att det inte blir motsvarande förseningar i remissförfarandet och beredningsprocessen i Regeringskansliet, utan att det på riksdagens bord under hösten 1999 kan ligga ett förslag om kraftfulla åtgärder mot de oljeutsläpp i olika former som nu förekommer! Det är bland de största problemen i Västerhavet och i Östersjön, fru talman. Jämfört med en del andra åtgärder som regeringen vidtar för att förbättra miljön är kampen mot oljeutsläppen en utomordentligt viktig uppgift. Som sagt var, utgår jag från att det som utskottet förväntar sig, nämligen en proposition före årsskiftet, också blir fallet. Eljest lär utskottet höra av sig. Jag förstår redan nu att det i så fall blir ett kraftigt tillkännagivande från ett enigt utskott. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tänkte bara med några ord beröra den praktiska verksamheten på Ekobrottsmyndigheten. Det har nämnts tidigare i debatten att det inte har varit så lätt att sjösätta den här organisationen. Man har hållit på i över ett år nu, och fortfarande är inte alla tjänster besatta. Det är 50 poliser av 80 som är tillsatta. Det finns alla möjliga sådana här saker som inte är bra. Nu fick jag i morse höra att generaldirektören har varit uppe hos justitieministern för att få kompensation för att säkerställa ett fortsatt kontrakt i de lokaler som man nyligen har flyttat in i. Många av oss var med på invigningen av lokalerna på Kungsgatan. Det är fullkomligt groteskt att man av statsfinansiella skäl inte skall kunna sitta i de lokaler som har iordningställts för den här verksamheten centralt i Stockholm. Det kan förefalla marginellt, men någonstans är det ett uttryck för den tafatthet med vilken statsmakterna hanterar den här myndighetsorganisationen. Ute på fältet ser vi väldigt lite resultat av organisationens verksamhet, och brottsligheten frodas alldeles utomordentligt väl och är knappast hämmad av några insatser från rättsväsendet. Det kan inte vara möjligt att man åberopar statsfinansiella skäl för att inte klara hyreskostnader, och att man redan nu skapar en oro i organisationen så att det försvårar att få in de människor som man skall ha och att andra återgår till traditionell polisverksamhet i Kronoberg. Jag vill gärna ta tillfället i akt att få in det här i protokollet. Jag är alltså synnerligen missnöjd med det sätt på vilket regeringen hanterar den här myndighetsfrågan. Nästa gång vi får den här broschyren från regeringen, där man talar om hur duktig man har varit på det här området, kunde man kanske tala om alla de problem som finns och vad man tänker göra åt dem. Vi måste vara medvetna om att vi vill ha resultat och inte en allmän semantisk övning av intet värde.

Fru talman! I alla de motioner som har väckts med anledning av mineralfrågornas hantering är ett genomgående tema att markägarintressena skall skyddas. Det är i huvudsak det som har varit intressant för motionärerna. Dessutom tillkommer från Miljöpartiets sida en inställning att man över huvud taget inte skall acceptera mineralhantering, prospektering och gruvhantering. Nu kan man fråga sig om en så liten volym som det är fråga om skall ge så stort eko när det i detta fall är fråga om 0,1 % av de mineral som finns inom landets gränser. Övriga 99,9 % är ju faktiskt markägarmineral som markägarna själva förfogar och disponerar över. Sedan kan man också se att det är en ganska stor skillnad mellan norra och södra Sverige. Det har bekräftats när utskottet har diskuterat detta. Men det har också bekräftats av en undersökning som två teknologer vid KTH har gjort i den uppsats som de har skrivit. De konstaterar att det är ganska påtagligt att man i norra Sverige är mycket positiv till prospekteringsverksamhet och gruvhantering. Men nu när det har begynt en större aktivitet i södra Sverige kan man se en mer negativ inställning där. Och det är framför allt bland fritidsboende som man ser detta ifrågasättande. Jag tycker att det är viktigt att man ser till vad näringen bidrar med. En försiktig beräkning visar att Sverige. Det är ett oerhört betydelsefullt tillskott när vi annars har stora problem att skapa de jobb som vi behöver ha för att vi skall kunna upprätthålla en rimlig välfärd. Näringen omsätter ca 15 miljarder kronor. Och, som jag har sagt tidigare, aktiviteten är förmodligen störst i norra Sverige. Av 16 gruvor har vi 12 i norra Sverige, i Norrbotten och i Västerbotten. En tanke bakom den nuvarande minerallagstiftningen är ju att vi skall kunna utvinna mineral ur berggrunden för att öka sysselsättningen och stärka industrin. Därför har det också varit intressant att stimulera utländska investeringar i denna verksamhet. Och det har ju tagit fart ordentligt sedan 1993-1994. Och det tycker jag att man skall se positivt på. Det som man kan ha en negativ inställning till är naturligtvis de prospekteringsföretag som har burit sig illa åt mot boende och markägare, de som inte har tagit vederbörlig hänsyn till att de rör sig i miljöer där människor bor och där de kanske har gjort mer våld på naturen än vad som har varit nödvändigt. Och det är ingenting som vi på något sätt försvarar. Men i fråga om detta har man ju tagit ett gemensamt tag från branschens sida för att skapa reda i denna fråga. Och jag tror att det är bättre att branschen själv bestämmer sig för att uppträda schyst än att det skall skrivas regler och författningar för att man skall komma till rätta med detta problem. Alla de frågor som nu är under diskussion kommer ju faktiskt att beröras i den utredning som regeringen har tillsatt. Man har utsett en särskild utredningsman, som jag tror är en kvinna. Man har ännu inte, såvitt jag vet, utsett sekretariatet. Men arbetet skall ju komma i gång, och det skall vara klart till maj år 2000. Fru talman! Jag vill särskilt vända mig till Miljöpartiet som i sin reservation har uttryckt ett önskemål om att man över huvud taget inte vill jobba med dessa frågor. Jag tycker att det är desto mer beklagligt då Ingegerd Saarinen kommer från en kommun i Sverige där gruvnäringen har betytt så oerhört mycket. 2 000 personer har jobb i Skellefteå kommun i gruv och metallindustrin. Och Handelskammaren har gjort en undersökning av hur många som berörs av näringen i Skelleftebygden, och man räknar med att ungefär 20 000 personer är direkt eller indirekt beroende av att denna verksamhet kan vara i gång. Då tycker jag att det är viktigt att vi satsar även i fortsättningen på denna verksamhet. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på

Fru talman! Det står väl inte direkt uttryckt på det sättet. Men om man läser reservationen är det väldigt lätt att förstå att man egentligen inte skulle vilja se någon som helst verksamhet, vare sig prospekteringsverksamhet eller gruvindustri.

Fru talman! Det är nämligen så, precis som jag har sagt tidigare, att man i norra Sverige har ett stort intresse av att hålla i gång denna typ av verksamhet. Jag tror därför inte att det i första hand skulle vara norrländska markägare som skulle proponera på att stoppa en sådan verksamhet. Men vi ser att det finns intresse av att bedriva undersökningsverksamhet även i andra delar av detta land. Och med den ovana som man har kring denna verksamhet så är det säkert mycket lättare att där säga att man inte vill veta av detta och att man inte accepterar det. Och om man får den absoluta vetorätt som Miljöpartiet föreslår, då är det ganska enkelt att se att någon undersökningsverksamhet eller prospekteringsverksamhet annat än i Norrland över huvud taget inte kommer att förekomma. Det är därför som jag tycker att det är väldigt trist att Miljöpartiet formulerar sig på detta sätt. Om Miljöpartiets uppfattning skulle vinna kammarens gillande kan vi säkert lägga ned denna typ av verksamhet.

Fru talman! En stor del av Sveriges ekonomiska historia är en historia om mineral och gruvbrytning och utvinning av de metaller som har gjorts ur vår berggrund. I min egen hembygd Bergslagen bröt järnet och silvret mark. I Västerbotten och Norrbotten har det varit likadant. Det är mineral och gruvintressena och intresset av att utvinna de rikedomar som funnits i det svenska berget som har gjort att vi har den industristruktur och den samhällsstruktur som vi har i stora delar av Sverige. Gruv och mineralhanteringen är fortfarande en viktig näring i stora delar av Sverige. Därför gör det mig lite bekymrad när jag läser Miljöpartiets reservation där det står: "Enligt utskottets mening utgör emellertid inte prospektering och mineralhantering något angeläget allmänt intresse." Det innebär ju i sin förlängning att Zinkgruvan med alla de hundra som jobbar där, att Garpenbergs gruva med alla som jobbar där, att alla de tusentals människor som jobbar direkt i mineral och gruvindustrin i Västerbotten och Norrbotten inte skulle vara något angeläget allmänt intresse. Det innebär vidare att de tusentals som jobbar i SSAB:s anläggning i Luleå eller i Rönnskärsverken i Skellefteå inte skulle vara av något angeläget allmänt intresse för Sverige. Jag måste säga att jag blir bekymrad över detta. Skall dessa delar av Sverige fortsätta att leva är det viktigt med en fortsatt mineralhantering. Från moderaterna kan vi aldrig ställa upp på att mineralhantering inte skulle vara av ett angeläget allmänt intresse i stora delar av vårt land. Fru talman! De problem som motionen och motionärerna tar upp måste alltså tas på allvar. Resultatet av den nya minerallagen från 1991 var en kraftigt utökad prospekteringsverksamhet som i sin förlängning garanterar Norrlands och Bergslagsgruvornas överlevnad. Resultatet blev också en kraftig prospekteringsverksamhet i delar av landet där vi aldrig någonsin tidigare har haft en mineral och gruvtradition. Det är fråga om en prospektering i bygder som ser helt annorlunda ut än de norrländska malmfälten. Därför måste vi ta denna frustration, den ilska och den vrede som många smålänningar och skåningar känner på allvar. Vi måste se över minerallagen så att vi kan hantera den här typen av nya konflikter i vissa bygder mellan ett mer småskaligt ägande i kulturlandskap och intressena av mineralhantering. Därför är det bra att regeringen har tillsatt en utredning som skall se över minerallagen. Det är bra med de förtydliganden som vi har fått i utskottet, att utredningen också skall se över äganderättens innehåll för markägarna och se över avvägningen mellan markägares intressen och mineralnäringens intressen. En utgångspunkt måste då vara att markägarens ställning stärks. Detta är viktigt också för gruv och mineralindustrin. Skall vi fortsätta att ha en stark och betydande gruv och mineralindustri bygger det ytterst på markägares och det omgivande samhällets acceptans av verksamheten.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
Fru talman! Jag tror att Ola Karlsson minns vår diskussion i utskottet om termen angeläget allmänt intresse. I den folkliga betydelsen håller jag naturligtvis med om att gruvnäringen är ett sådant intresse, men i den juridiska betydelsen håller jag inte med. Då betyder det att det går över det mesta annat, och det är just detta som gör att markägarnas intressen blir så allvarligt åsidosatta. I juridisk mening är detta inte av ett angeläget allmänt intresse.
Fru talman! Jag tror inte att det som Ingegerd Saarinen nu sade stämmer. Enligt den juridiska meningen måste det föreligga ett angeläget allmänt intresse för att man skall få ta i anspråk annans egendom med tvång. Om ni definierar bort mineralhanteringen som ett angeläget allmänt intresse bortfaller möjligheten för mineralindustrin att över huvud taget delta i avvägningen mellan ett enskilt intresse och det angelägna allmänna intresset. Det är detta som gör Miljöpartiets reservation så allvarlig. Man vill definiera bort en hel näringsgren som tusentals människor i olika bygder är beroende av.

Fru talman! Låt mig först och främst klart deklarera att Vänsterpartiet ser den svenska gruv och mineralindustrin som nationellt viktig - detta med tanke på de stora intäkter som näringen genererar till statskassan i form av t.ex. företagsskatter, sysselsatta som betalar skatt, export av kunnande, men också med tanke på näringens regionalpolitiska betydelse. Gruvnäringen bygger på ett utnyttjande av naturresurser. I gruvnäringens fall handlar det dessutom om ändliga tillgångar. Det är därför av stor betydelse att samhället har en god kontroll över verksamheten. Samhället har också ansvar för att näringen bedrivs med långsiktighet, för att man tar hänsyn till miljön och för att näringen utvecklas. När det gäller naturrikedomar är det viktigt att samhället får möjligheter att ta dela av det mervärde som skapas vid utnyttjandet. De resurser som samhället därmed får kan användas till bl.a. infrastruktur, utbildning och forskning, dvs. till alla åtgärder som direkt påverkar förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. Vänsterpartiet menar att någon form av royalty som kunde innebära ett resursåterflöde borde vara möjligt att diskutera. Den nu tillsatta mineralpolitiska utredningen kommer förhoppningsvis att beröra denna viktiga fråga. Denna utredning om minerallagen har ett antal viktiga uppgifter att hantera. Vänsterpartiet vill instämma i utskottets konstaterande om att det i grunden finns ett nationellt intresse av gruvhantering och mineralindustri samt att den inhemska mineralutvinningen är viktigt såväl från försörjnings och sysselsättningssynpunkt som från industriell synpunkt. Ett faktum som är viktigt att konstatera är att prospektering och därtill hörande verksamhet utgör grunden till en framtida gruvbrytning. Under senare tid har ett antal händelser i samband med prospektering i t.ex. Tingsryds kommun och på Österlen aktualiserat frågor om hänsyn till miljön, till fritidsintressen, till turistnäring, till jord och skogsbruk samt till boende. Vissa prospektörer har agerat på ett sätt som gör det angeläget att följa upp och se över aktuella lagar, inte minst vad beträffar miljöhänsyn. Vänsterpartiet, liksom utskottet, välkomnar den nyligen beslutade utredningen, samtidigt som jag här och nu vill betona vikten av att Sverige har en modern minerallagstiftning som möjliggör ett ansvarsfullt nyttjande av den naturresurs som våra mineraltillgångar utgör. Fru talman! Få länder i världen kan uppvisa de förutsättningar som Sverige har beträffande prospekterings och gruvverksamhet. Som exempel kan nämnas att Sveriges andel 1997 av EU-områdets produktion av järnmalm var 92 %, av bly var 55 %, av silver var 48 % och av koppar var 44 %. Trots att Sverige intar en ledande ställning som råvaruproducent finns det mycket övrigt att önska när det gäller forskning och utveckling. Mot den bakgrunden valde Vänsterpartiet att i sin kommittémotion beröra dessa frågor. Det är med ganska stor tillfredsställelse som jag konstaterar att utskottet i många stycken delar Vänsterpartiets uppfattning. Jag tillåter mig att citera från utskottets ställningstagande: "Med hänsyn till Sveriges starka ställning som gruvnation inom Europa är det nödvändigt med forskning och utveckling för att bibehålla kompetens och konkurrenskraft på sikt. I ett europeiskt och internationellt perspektiv har Sverige unika förutsättningar att vara ledande i fråga om geologisk kompetens. Detta förhållande bör rimligtvis beaktas i fråga om den framtida inriktningen av forskningspolitiken, där geovetenskap bör ha ett givet utrymme. Samma sak bör gälla frågan om miljöforskning i gruvsammanhang." Skulle dessa ambitioner lyckas kommer nya områden inom tjänste-, utbildnings och miljösektorn att öppnas. Sverige kan då vara ledande vad gäller inte bara råvaruproduktion utan också inom en mängd andra områden. Som ett exempel kan nämnas de redan inledda projekten som avser att utveckla miljömässigt och ekonomiskt effektiva metoder för att motverka miljöproblem som uppstår vid gruvhantering och som hänger samman med det avfall som kvarstår då den värdefulla malmen brutits ut och förädlats. Naturligtvis kommer den kunskapen och kompetensen att vara intressant för många utanför Sveriges gränser. Jag kan lätt se framför mig ett framtida miljöteknikföretag som mot bakgrund av de stora geovetenskapliga kunskaperna är lyckosamt i arbetet med att sanera grovt förorenade avfallsdeponier. När man talar om avfallsdeponier saknas inte arbetsuppgifter, vare sig inom eller utom landets gränser. Själv bor jag mycket nära en drygt 40 hektar stor avfallsdamm som är resultatet av en 30-årig gruvepok - en avfallsdamm som innehåller stora mängder tungmetaller och som nu håller på att saneras. Den typen av minst sagt icke önskvärda konsekvenser av gruvbrytning kan och måste undvikas i framtiden, med ökad kunskap om bl.a. miljökonsekvenser. För mig är alltså utvecklingen av den nationella geovetenskapliga kompetensen ett bra exempel på hur naturtillgångar och kunskaper om dessa kan användas för att bredda näringslivet. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja utveckla och bredda debatten omkring geovetenskap. När man talar om geovetenskap och geologi går ofta tankarna till gruv och mineralhantering. Det är viktigt att påpeka att kunskap om geologi är viktig ur en mängd andra synpunkter än för att hitta malm. Geologi betyder läran om jorden. Jorden är allt det vi går på, från ytan ända in till dess mitt. Allt vi gör på jordens yta påverkas av hur det som finns under ytan är beskaffat. Genom att använda geologisk kunskap kan vi förstå varför vi har vulkanutbrott, jordbävningar, jordskred, laviner och översvämningar.

Egentligen skulle skriften Geologi i kommunal planering ligga på många beslutsfattares bord. Min och Vänsterpartiets förhoppning är att näringsutskottets uttalade mening om en förstärkt nationell geovetenskaplig kompetens skall omsättas i konkret handling. Det skulle stärka Sveriges ställning som gruvnation men också - det är viktigt att komma ihåg - öka möjligheterna att utveckla miljöarbetet och arbetet med en långsiktig hushållning med naturresurserna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag vill också rekommendera intresserade att ta del av betänkandets inledande skrivningar om minerallagens principer och historia i Sverige, visserligen kortfattade men ändå intressanta. Under valrörelsen kom frågor om mineralprospektering och undersökningstillstånd att bli en ganska stor fråga i södra Sverige. Det var något nytt för oss i söder och kom sig av de undersökningstillstånd Kronobergs län. Den proteströrelse som drog i gång på våren 1998 gjorde att alla partier i den nyvalda riksdagen lämnade in motioner under den allmänna motionstiden. Genomgående i alla motioner var att minerallagens balansering mellan å ena sidan markägarens och å andra sidan det allmännas intresse av undersökning om mineralförekomst måste avvägas mera till markägarens fördel. Inför detta hot valde regeringen att i början av detta år tillsätta en utredning med uppgift att se över minerallagen. Den utredningen välkomnar vi kristdemokrater. Det var bl.a. det vi motionerade om. Utredningsdirektiven var dock vaga med avseende på hur utredningen skulle hantera begreppet ägarintresse. Ett annat viktigt begrepp att definiera är "angeläget allmänt intresse". Det fanns såvitt jag kommer ihåg inte ens nämnt i utredningsdirektiven. För oss kristdemokrater är det mycket viktigt att dessa båda begrepp får en ordentlig belysning av utredningen. De har av tidigare utredningar i stort sett lämnats utan genomlysning. Är jag lagfaren ägare till mark, betalar påkrävda skatter för den - ja, då är det väl ett legitimt krav att jag har den fulla dispositionsrätten över min egendom. Det minsta kravet borde i alla händelser vara att jag i förväg får veta om att en myndighet tänker ge rätten att undersöka mineralförekomst i min mark till en vilt främmande person eller ett företag. Nu vet jag, precis som det skrivs i det betänkande vi skall fatta beslut om, att det är avgörande för bl.a. gruvnäringens framtid att vi har en aktiv prospekteringsverksamhet i vårt land. Det är ett faktum att Sverige är ett av de mineralrikaste länderna i Europa, och då bör vi naturligtvis på ett intelligent sätt dra nytta av det. Det är alltså inte meningen att lägga en död hand över Sverige i detta avseende. Det är just mellan dessa motstående intressen utredningen har att finna en ny balanspunkt. Fru talman! Under behandlingen i utskottet fann vi kristdemokrater att det var bättre att få största möjliga majoritet omkring starka skrivningar om våra krav på utredningens direktiv än att hårt driva våra motionskrav om utökad informationsplikt, sedan reservera oss och förlora i kammarens omröstning. Jag vill härmed avge ett slags röstförklaring och tala om varför kristdemokraterna står bakom utskottets hemställan. Ovanstående resonemang och röstförklaring skall också ses mot det faktum att markägares reaktioner, våra motionskrav, samtal med bergmästaren m.fl. omständigheter har medfört att bergmästaren, enligt vad han har sagt mig, avsevärt stramat upp Bergsstatens rutiner i samband med informationen till markägare inför kommande beslut om undersökningstillstånd.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
Fru talman! Vi är några enskilda vänsterpartister som har lämnat in en motion om minerallagen, N243. Med motionen och detta inlägg vill vi på intet sätt förlänga dagens debatt utan snarare starta en ny och, som vi ser det, nödvändig diskussion om vårt behov av mineraler. Först vill vi säga att vi är mycket nöjda med att regering och riksdag är lyhörda för många medborgares reaktioner framför allt i Österlen och Småland mot gruvföretagens sätt att undersöka och prospektera. En översyn pågår av minerallagen, bl.a. med avseende på skyddet för värdefulla natur och kulturmiljöer. Vi hälsar detta med tillfredsställelse. Trots det är vi inte riktigt nöjda, samtidigt som vi inser att det vi har tagit upp i vår motion är ett så kraftigt brott mot en djupt rotad inställning att det lär ta tid att ändra attityderna. Vad menar vi då med det? Jo, hela vår lagstiftning - liksom för övrigt lagarna i andra länder med gruvdrift - genomsyras av en rakt igenom positiv inställning till gruvdrift och utvinning av gas och olja. Visserligen finns det också miljöregler och andra smärre inskränkningar men mineralfyndigheter ses som ett samhällsintresse och går därför före många andras. Vi vill ifrågasätta denna traditionellt grundade positiva syn på gruvbrytning som någonting mer eller mindre automatiskt gott. Oavsett vilket mineral vi talar om är det fråga om ändliga resurser. Skall vi då fortsätta med en politik som ger ständigt nya och djupa sår i naturen? Senast i går redovisades i Svenska Dagbladet en kartläggning gjord av Världsnaturfonden. Det gällde miljöolyckan i Spanien häromåret då en reservoar för miljöfarligt avfall från en zinkgruva ägd av svenska Boliden brast och fem miljoner kubikmeter förgiftat vatten vällde ut i den närbelägna nationalparken. Nu redovisar Världsnaturfonden att det enbart i Europa finns flera tusen sådana giftupplag. Flera av dessa har redan orsakat mindre eller större miljöskador. Självklart har Sverige som en stor gruvnation sin del i dessa upplag med gruvavfall. Den geovetenskapliga forskning som utskottet nu lyfter fram med anledning av en annan motion från Vänsterpartiet är därför av största vikt. Men som sagt: Skall vårt behov av mineraler och fossila bränslen till varje pris tillfredsställas? Finns det inte anledning att fundera över alternativ och andra sätt att se på frågan än gängse sätt? För något år sedan fanns det över 300 000 ton guld lagrat i centralbankernas kassavalv. Trots det bröt man enbart i Australien ca 300 nya färska guldton. I Västafrika jämnas hela berg med marken för att få fram bauxit till vårt snabbt ökande behov av aluminium till bl.a. öl och läskburkar. Samtidigt vet vi att det mesta av det som bryts och som orsakar djupa sår i naturen bara kommer till användning en gång, för att sedan hamna på soptippen. Återvinningen är totalt sett miserabel - tekniskt möjlig men inte lönsam helt enkelt. Listan kan göras längre men vi hänvisar till vår motion för ytterligare argument. Vi vill med detta rikta uppmärksamheten på att vårt behov av guld och andra mineraler måste vägas om inte på guldvåg så dock på ett helt annat sätt än tidigare. För att åstadkomma en ekonomisk utveckling som kan vara en del av en ekologiskt hållbar utveckling måste vi våga vända bevisbördan vid mineralutvinning. Vi anser, kort och gott, att trycket på producenterna och på oss konsumenter att återanvända och återvinna måste öka. Metaller och andra mineraler måste hanteras i produktionen på ett sådant sätt att det blir möjligt att samla in dem för att sedan gå tillbaka i ett fungerande kretslopp. Dessutom kan vi göra stora energivinster om vi kan öka andelen återvunna mineraler i produktionen. Om marknadskrafterna ges sådana villkor att nya och relativt billiga dagbrott och gruvor hela tiden kan fylla på med jungfrulig råvara fungerar inte en ekologiskt balanserad ekonomi. Vi måste höja priset på råvaran - på naturen, på de ändliga resurserna. Eftersom gruvhanteringen i högsta grad är internationell är det dessutom angeläget att Sverige tar upp frågan och med kraft driver den i EU och i övriga internationella sammanhang. Vi måste bli mer varsamma med den enda jord vi har, liksom vi borde bli mer ömsinta i fråga om hur vi hanterar våra systrar och bröder. Kom ihåg att allt som glimmar inte är guld! Och även det som är guld, vad nyttar det om det blir till 300 000 ton som lagras i mörka bankvalv? I regeringens proposition i december skriver man: "För att underlätta och effektivisera verksamheten för företagen och för att förenkla myndigheternas tillståndsgivning föreslås ändringar i minerallagen Vi är övertygade om att efter den nu inledda översynen kommer motiveringen att låta annorlunda, liksom förslagen till förändringar. Vi vill driva på en fortsatt debatt som för vidare i den riktningen.

Fru talman! För exakt en vecka sedan stod den nya finansministern i denna talarstol och uttalade: "Arbetslösheten skall betvingas. Målet är att den öppna arbetslösheten skall nå 4 % under år 2000." Detta var helt i linje med den socialdemokratiska retoriken och höstens regeringsförklaring. I dag finns det nog ingen seriös bedömare som tror på det uppsatta 4-procentsmålet. Vårpropositionen ger också helt andra signaler. Halveringsmålet är devalverat till ett riktmärke, och prognosen för arbetslösheten ligger på 5,4 % - långt ifrån det uppsatta målet. Denna prognos är i sig optimistisk, om jämförelse görs med Konjunkturinstitutets prognos där den öppna arbetslösheten beräknas ligga på 5,7 % år 2000. Visserligen sjunker arbetslösheten för närvarande, till stor del beroende på konjunkturella faktorer. Men konjunkturen kan snabbt förändras, och är de strukturella felen inte åtgärdade kan arbetslösheten åter öka. Jag beklagar att varken utskottets socialdemokratiske ordförande eller ministern deltar i dagens debatt. Det hade varit intressant att höra deras syn på 4 procentsmålet. Hur ser Socialdemokraternas Anders Karlsson på detta? Tror Anders Karlsson på talet om att de 4 procenten skall uppnås? Det ärliga svaret borde vara att målet inte kommer att uppfyllas. Detta reser ett antal följdfrågor: Varför gör regeringen ingenting? Vilka hinder finns det för ökad sysselsättning? Vad behövs för anpassning till en modern arbetsmarknad? Om regeringen, enligt vårpropositionen, inte själv tror på sitt uppsatta mål, varför kommer då inga förslag som är verkningsfulla? Samtalen mellan regeringen och näringslivet har varken lett till någonting konkret eller skapat förutsättningar för ett bättre företagsklimat. Det ömsesidiga förtroendet mellan näringslivet och regeringen har snarare försämrats. Någon annan slutsats är det svårt att dra, efter bl.a. mars redovisade näringslivets företrädare i Tillväxtgruppen i DN Debatt sin syn på statsministerns uttalande: "Tror Göran Persson att ett gott samtalsklimat mellan företag och regering främjas av att regeringens främste företrädare söker politiska poäng i vad vi inte uttalat oss om? Tror man att förtroendet ökar när näringsministern och hans grupp betraktas som en I dag kunde vi höra Lars Ramqvist säga: Förtroendet är i botten. Vi har bränt oss. Sorgligt utfall. Inte med bästa vilja i världen kan man påstå att relationerna är särskilt hjärtliga. Fru talman! I regeringsförklaringen 1994, alltså för fem år sedan, beskrev Ingvar Carlsson målande: "Arbetslösheten skär som en kniv genom det svenska välfärdssamhället. Alla drabbas av arbetslösheten, inte bara de arbetslösa. Får arbetslösheten fotfäste kommer välfärden att undermineras." Ingvar Carlsson menade att en av regeringens absoluta huvuduppgifter var att minska arbetslösheten. Men löften blev just bara löften. I dag är närmare Jag får säga som i TV-reklamen: Bra jobbat regeringen! Att det finns grundläggande strukturella fel inom arbetsmarknaden går det inte att komma runt. Såväl företag som kvalificerad arbetskraft flyr Sverige. Det nya valspråket tycks vara: Ur Sverige - i tid! Stora företag flyttar både huvudkontor och verksamhet utanför Sveriges gränser. I dag kan vi erfara att Esselte flyttar till London. Omkring 60 % av storföretagen tror att inköpen i Sverige kommer att minska inom de fem kommande åren. Detta kommer att slå hårt mot de svenska underleverantörerna. En av fyra av årskullen nyutexaminerade civilingenjörer lämnar Sverige och bara två av fem av dessa kommer tillbaka. Det är bra för Sverige att arbeta internationellt, men problemet är att alltför få kommer hem igen. Det finns mer än 600 000 företag i Sverige. Över 400 000 av dessa är utan anställda. Problemet är att dessa ensamföretag i ringa grad växer och anställer arbetskraft. Det finns alltså grundläggande hinder för att företagen skall anställa. Huvudsakliga hinder för fler jobb är skattesystemets utformning, synen på företagandet och en omodern arbetsrätt. Fru talman! Dagens betänkande behandlar motioner om förändring av arbetsrätten. Det är en arbetsrätt som härrör från början av 1970-talet och bygger på förlegade föreställningar om hur näringslivet ser ut och under vilka villkor företagen arbetar, en arbetsrätt som också så gott som entydigt, av företagare, anses vara en hämmande faktor för tillväxt och ökad sysselsättning. Arbetsrätten är illa anpassad till de krav som ställs på företagen, vilka måste kunna vara flexibla till såväl konjunktursvängningar som andra strukturella förändringar. Störst konsekvenser har lagstiftningen för de små företagarna. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har aldrig anpassats för små företag. Dessa anser regelverket alltför krångligt och omfattande. Därför väljer många mindre företag att inte växa och utvecklas, som de annars skulle kunna göra. Något som ofta hörs, av framför allt småföretagare, är att de inte har viljan att växa. Utan vilja och motiv för tillväxt får vi därför inte de många arbetstillfällen som skulle kunna tillkomma. I dag kan vi också konstatera att nyföretagandet minskar kraftigt. Under årets början minskade antalet nystartade företag med 14,1 % jämfört med samma period förra året och med hela 22,1 % jämfört med Fru talman! Arbetsrätten består av ett omfattande regelverk som i grunden måste anpassas till en modern arbetsmarknad. Det är ett stort arbete, det finns nästan 80 lagar och förordningar inom arbetsrätten. Utgångspunkten för en sådan här utredning är enligt den moderata grundsynen regler som ger största möjliga utrymme för nya anställningar och som samtidigt stärker den enskildes egen ställning på arbetsmarknaden. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte kunde ställa sig bakom förslaget att göra denna mer genomgripande översyn av arbetsrätten. Det finns bland motionerna i betänkandet många förslag som skulle göra att det svenska företagsklimatet blev bättre. Utskottsmajoriteten, framför allt Vänstern och Socialdemokraterna, förkastade så gott som alla ansatser till att åstadkomma strukturella förändringar som innebär förbättringar för företagsamheten. Det finns dock ett undantag där en motion har tillstyrkts. Det gäller turordningsreglerna i LAS, som bland företagsledare anses vara bland de största problemen. Det är svårt att förstå att en mindre förändring av turordningsreglerna, där de små företagen kan undanta två anställda vid en neddragning, kan väcka så upprörda känslor hos LO-pamparna och vice näringsminister Mona Sahlin. Karlsson uppmanat till strid kan vara att LO inte tolererar några som helst förändringar som gör att deras maktposition förändras. Den egna makten går före dem som står utanför arbetsmarknaden. LO tycks värna om dem som har ett arbete, men är ointresserat av dem som står utanför arbetsmarknaden. Turordningsreglerna brukar inte vålla företagen några problem är ett argument som facket vanligen hävdar. Det kan måhända vara så i många fall. Men då skall man komma ihåg att det oftast gäller de större företagen och de som har kollektivavtal. Lagen är semidispositiv, vilket gör att undantag endast kan göras med stöd av kollektivavtal. De som står utanför kan inte göra turordningslistor, och det finns exempel på att företagare av den anledningen har tvingats att lägga ned sin verksamhet. Att facket till stor del står isolerat i sin inställning verifieras av en Skop-undersökning. Två av tre svenskar anser att den som klarar jobbet bäst skall få stanna. I samma undersökning framkommer även att två av fem tvekar att byta jobb därför att det skulle ge en sämre anställningstrygghet. Det är en mycket hög andel, som visar att turordningsreglerna motverkar en nödvändig flexibilitet och rörlighet inom arbetsmarknaden. Varför går då inte regeringen och Socialdemokraterna emot facket? En viktig förklaring ligger säkert i det socialdemokratiska partiets stora beroende av facket, inte bara propagandahjälpen utan även de stora belopp som partiet erhåller av LO. Röster från facket visar detta tydligt: "Från fackets sida ställer vi krav på att arbetsrätten inte skall förändras, vi vill inte se några försämringar i LAS." Det säger en ombudsman på Kommunalarbetareförbundet. En annan röst: "De fyra miljoner vi har gett är förbundna med krav. Pengarna skall användas till att fatta beslut som gagnar våra medlemmar, annars skulle vi inte ge dem." - Ekonomichef, Handels. Fru talman! Det finns all anledning att snarast genomföra en förändring av turordningsreglerna för framför allt de små företagen. Jag hälsar därför utskottets ställningstagande med tillfredsställelse och hoppas att vi därigenom både kan underlätta för dessa företag, så att de får en chans att behålla erforderlig kompetens i samband med neddragningar, och underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan vad gäller turordningsreglerna, så att undantag medges från dem vad gäller totalt två personer i företag med färre än tio anställda. Fru talman! Under perioden 1991-1994, under fyrpartiregeringen, förbjöds fackliga stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag för att tvinga fram kollektivavtal. Denna lagändring var bland de s.k. återställarna som den socialdemokratiska regeringen skyndsamt införde i samband med att de återkommit i regeringsställning 1994. I dag kan alltså facket sätta en ensamföretagare, utan någon anställd, i blockad för att tvinga honom att teckna kollektivavtal. Detsamma gäller familjeföretagare utan någon anställd utanför familjen. Det är för mig obegripligt och oanständigt att arbetstagarorganisationerna skall kunna bestämma vilka relationer som skall råda mellan de familjemedlemmar som arbetar inom sitt företag eller att tvinga en enmansföretagare utan någon anställd till kollektivavtal. Stridsåtgärder mot denna typ av företag tillgodoser inte något rimligt fackligt intresse. Det finns naturligtvis heller ingen anledning att tillåta att man genom sympatiåtgärder stöder någon i en konflikt med sådana företag. Den bestämmelse som gällde 1994 byggde på ett omsorgsfullt utredningsarbete. Den hade befunnits förenlig med regeringsformen och av Sverige ratificerade internationella konventioner på området. Det finns alltså inga som helst skäl att inte skyndsamt begära att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om förbud mot blockad av enmans och familjeföretag. Fru talman! Avslutningsvis vill jag helt kort redovisa den moderata inställningen till lagstiftningen vad gäller rätten till stridsåtgärder. Vi motsätter oss inte rätten till fackliga stridsåtgärder. Vår inställning är dock att det måste finnas en balans på arbetsmarknaden för att inte en organisation skall ha ett otillbörligt inflytande på lönebildning och avtal. I dag är det möjligt att med små insatser mer eller mindre slå ut verksamheter med stora ekonomiska skador till följd. Det är fråga om insatser som kostar lite för den egna organisationen men orsakar oproportionellt stora kostnader för motparten eller tredje man. Detta gäller särskilt förbund som organiserar nyckelpersoner. Ett proportionalitetskrav för stridsåtgärder bör därför införas. Vi finner det även orimligt att andra än de som direkt berörs av en konflikt skall kunna dras in i den. Sympatiåtgärder till förmån för en helt utomstående part bör därför förbjudas i den möjliga omfattning som står i överensstämmelse med internationell rätt och mot regeringsformen. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 5 samt till utskottets hemställan under mom. 7.

Fru talman! Hans Andersson! Den bakgrund som jag gav under mitt anförande var ju för att visa att vi bl.a. behöver en förändrad arbetsrätt. Det behövs många åtgärder för att vi skall kunna tillskapa nya jobb, skapa möjligheter för nya jobb. I dag flyttar företagen, och kompetensen flyttar ut ur landet och kommer inte tillbaka. Nyföretagandet minskar, och små företag nyanställer inte. Färre är i arbete än 1994. Det här är ingen bra utveckling, Hans Andersson. Det rör bl.a. just det vi pratar om i dag, dvs. att förändra arbetsrätten. Vårt moderata intresse är att skapa möjligheter för arbetstillfällen, så att nya jobb kan tillkomma. Alla pratar om att det är inom de små företagen som vi skall finna de nya jobben. Men det görs ju ingenting för att tillskapa möjligheter för de små företagen att växa och nyanställa. Det är det stora problemet, Hans Jag skulle kunna bolla tillbaks frågan och fråga Hans Andersson om han anser att arbetsrätten är anpassad till den arbetsmarknad som vi har i dag. Är den arbetsrätt vi har anpassad till en modern arbetsmarknad? Vi har olika syn på hur arbetsrätten skall vara och hur arbetsmarknaden skall vara. Den Hans Anderssonska modellen är att individen skall inpassa sig i kollektivet. Vi ser gärna att individen har en frihet och en valfrihet. Hans Andersson kanske kan ge mig svar på om han tycker att det är tillfredsställande att företag och kompetens flyr landet.

Fru talman! Hans Andersson! Man kan naturligtvis tolka våra förslag precis hur som helst. Men grunden för vår politik är att vi vill skapa den flexibla arbetsmarknad som vi så väl behöver här. Vi behöver inte en rigid arbetsrätt där människor låses in ytterligare i kollektivavtal. Vi vill ge människor möjlighet att själva skapa sig olika sätt att verka på arbetsmarknaden och mer kunna anpassa sig till individuella avtal, och vi vill se till att företagen blir mer flexibla. Det är grunden, Hans Andersson. Er väg är ingen väg att gå. Det är den vägen som vi har gått i Sverige och som har visat sig inte vara verkningsfull. Den väg ni förespråkar leder till ytterligare arbetslöshet. Vi måste ha en arbetsmarknad som är anpassad till den internationella miljö vi lever i, till den nya teknik vi lever under och till de nya företag som kommer. Verkligheten ser inte ut som på den tid som Hans Andersson beskriver. Han talar om det nya industrisamhället i kollektivavtalens anda på 1950 och 1960-talet. Så ser arbetsmarknaden inte ut. Vakna, Hans Andersson! Vi lever i en annan tid.

Fru talman! En effekt hade i alla fall middagsuppehållet, att stämningen av klasskamp och kamp mot det reaktionära kapitalets intressen avtog och dämpades. Det var som att komma tillbaka till den gamla debatten på 70-talet när man började känna igen kommunisterna och Hans Andersson i den retorik som var före pausen. Fru talman! Arbetslösheten är i dag det största sociala och ekonomiska problemet i Sverige. Trots en god konjunktur under flera år är den totala arbetslösheten fortfarande så hög som 11,6 % av arbetskraften, enligt SCB. Studerar man antalet sysselsatta är bilden ännu dystrare. Jämfört med krisåret 1993 är sysselsättningen i stort sett densamma, bara 14 000 fler i arbete - detta trots att antalet personer i yrkesverksam ålder under den här perioden har ökat med omkring Den kraftiga ökningen av sysselsättningen, som fyrpartiregeringen lämnade efter sig, bröts snabbt av den socialdemokratiska regeringen och vändes till en rekordlåg nivå 19997. Man får gå tillbaka ända till 1973 för att hitta en lägre sysselsättningsnivå i Sverige. Men då var den arbetsföra befolkningen 390 000 personer färre än 1997. Det visar på ännu en sida av problemet, nämligen hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som var sysselsatt. Denna andel har under socialdemokraternas regeringstid utvecklats ännu sämre än just antalet sysselsatta. Läget på arbetsmarknaden är alltså mycket allvarligt. Det finns inte en metod som på allvar kan vända utvecklingen. Det krävs ett batteri av åtgärder, både på kort och på lång sikt. Arbetsmarknaden måste fungera bättre, skattepolitiken måste läggas om, regelverket för och attityden till företagarna måste förändras osv. - allt för att öka sysselsättningen och bättre rusta Sverige för att möta det nya årtusendet. I detta sammanhang är arbetsrätten en komponent. Fru talman! Dagens arbetsrätt är anpassad till 1970-talets samhälle med stora varuproducerande företag som förebild. Tron att människor är utbytbara i en produktionskedja präglar tänkandet som ligger bakom dagens arbetsrätt. Förändringstakten i näringslivet har accelererat sedan dess. Människor är alltmer välutbildade och svåra att byta ut. Det är i de små företagen som de nya idéerna föds och de nya jobben skapas. Arbetslivet har förändrats till sin karaktär och till sitt innehåll. Företag som är på snabb tillväxt upplever sällan problem med arbetsrätten, inte heller stora företag med hög arbetsrättslig kompetens och stora möjligheter att disponera om arbetskraften. Däremot upplever mindre företag som är i förändring arbetsrätten som ett stort problem. Sammantaget innebär detta att arbetsrätten måste moderniseras och förenklas. Arbetsrättens syften, att skapa trygghet för de anställda och förhindra att arbetsgivare behandlar sina anställda godtyckligt, är viktiga och riktiga principer bakom dagens lagstiftning. Tydliga spelregler på arbetsmarknaden är bra för att underlätta för arbetstagare och arbetsgivare att träffa överenskommelser och för att ha något att falla tillbaka på vid tvister. Men mycket talar också för att dagens arbetsrätt motverkar sitt syfte. Det visar samtal som jag har haft med företagare, det visar undersökningar som har gjorts och det visar det allvarliga läget på arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten är därför ett viktigt skäl för att reformera arbetsrätten, inte för att den är den enskilt viktigaste anledningen till hög arbetslöshet eller den avgörande frågan. Men nuvarande arbetsrätt skapar ett svårgenomträngligt regelverk för det lilla företaget. Den skrämmer många från att nyanställa, och den skapar en känsla av vanmakt hos många företagare. Dessutom innebär exempelvis reglerna för provanställning att många företag väntar i det längsta med att nyanställa tills de vet om konjunkturen bär eller inte. Under fyrpartiregeringens tid 1991-1994 genomfördes en del förändringar av arbetsrätten i syfte att underlätta och skapa en mer flexibel arbetsmarknad. Vi kristdemokrater anser att arbetsrätten måste göras mer flexibel och bättre anpassad till inte minst de mindre företagens situation. Det handlar om · rätten att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. De som undantas skall vara personer som är viktiga för företagets fortsatta drift, s.k. nyckelpersoner. Detta är viktigt för främst mindre företag vid en neddragning av verksamheten. Förutsättningarna för företaget att överleva och så småningom återigen växa är större om viktig kompetens kan behållas vid en neddragning. · att avskaffa fackets vetorätt vid entreprenader. · att införa förbud mot blockad av enmans och familjebolag samt av företag som inte har kollektivavtal därför att ingen av de anställda är medlemmar i något fack eller vill ha något kollektivavtal. Detta är ett förslag som tydligen statsrådet Mona Sahlin har aviserat skall komma, men som socialdemokraterna verkar säga nej till i dag. · möjligheten att förlänga tiden för provanställning från nuvarande 6 månader till 12 månader, vilket skulle öka företagens benägenhet att nyanställa i stället för att utnyttja övertid vid exempelvis en konjunkturuppgång. · att tillåta visstidsanställning upp till två år vid arbetsanhopning. Dessa förändringar innebär ingen kraftig försämring av tryggheten för den anställde. Men de innebär ett friare regelverk för de företagare som måste bli fler och måste våga anställa fler om Sverige skall bemästra den höga arbetslösheten. I det betänkande som vi diskuterar i dag har kristdemokrater, folkpartister, centerpartister och moderater bifallit en miljöpartimotion. Motionen kräver att två personer skall kunna undantas från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det skall gälla företag med högst tio anställda. I övrigt skall samma lag om anställningsskydd gälla som i dag. Vi skulle helst velat se att gränsdragningen vid tio anställda togs bort för att undvika tröskeleffekter, men förslaget är ett steg i rätt riktning, vilket vi påpekar i ett särskilt yttrande. Detta ganska modesta förslag har väckt en enorm indignation från bl.a. LO. I en annonskampanj för några miljoner kronor attackeras det lilla Miljöpartiet. I helsidor sprider LO avsiktligt vilseledande information. Med annonsrubriker såsom "Är det vi kvinnor som ska få sparken först?" framställs det förslag som riksdagen skall ta ställning till som om vi införde djungelns lag på arbetsmarknaden. Det är faktiskt beklämmande att LO nedlåter sig till den fördumning av debatten som man gör. ordföranden Bertil Jonsson på att argumentera mot förslaget. Låt oss göra en liten analys av de argument som de tog upp, punkt för punkt. Socialdemokraten Ahlqvist och LO-Jonsson skriver att det blir mer "rädda löntagare" på arbetsplatserna därför att två av de anställda som har särskild kompetens vid en eventuell neddragning skulle få undantas från turordningsreglerna. Men, fru talman, det skulle med Ahlqvists och Jonssons logik innebära att alla nyanställda i dag skulle vara tysta och rädda på våra arbetsplatser, för de står ju först i kön för att tappa sitt jobb om det skulle behöva göras neddragningar. Är det verkligen så? Är det inte i stället den höga arbetslösheten som skapar tystnad, därför att man är orolig för jobbet rent allmänt sett. Det är inte turordningsreglerna som i första hand skapar tystnaden. Ahlqvist och Jonsson skriver att det är en "avgrundsdjup skillnad mellan att bli arbetslös därför att man var sist anställd mot att bli arbetslös därför att arbetsgivaren hellre ville ha någon annan kvar". Samtidigt brukar ju facket, socialdemokrater och vänsterpartister hävda att det inte behövs några ändringar i LAS, eftersom facket alltid går med på att frångå turordningslistan om det är bra för företaget. Men, fru talman, det värsta som kan drabba en arbetslös måste då vara om kompisarna i fackklubben säger att de hellre vill ha någon annan kvar på företaget än den som blev sist anställd. Detta måste ju vara logiken i resonemanget. Jag tror inte att argumentet håller. Att bli arbetslös är en smärtsam upplevelse, oavsett anledning. Det har inte i första hand att göra med om facket, arbetsgivaren eller anställningstiden i företaget har orsakat det hela. Ahlqvist och Jonsson skriver att erfarenheterna av de regler som gällde under fyrpartiregeringens tid visar att de svaga på arbetsmarknaden drabbas. Fru talman! Tyvärr finns det ingen riktig utvärdering av den period 1993/94 då vi hade dessa regler. Lagen gällde ju under så kort tid och under en tid då det var kraftig turbulens på arbetsmarknaden. Det var tragiskt för alla som drabbades av uppsägningar. Frågan är ju om de företag som utnyttjade undantagsregeln klarade krisen bättre och kunde nyanställa tidigare när uppgången kom än om de hade praktiserat dagens regelverk. De slapp kanske att slå igen butiken helt och hållet. Ingen av oss vet detta riktigt säkert, eftersom en sådan här lag måste få finnas några år under mer normala arbetsmarknadsbetingelser för att sedan utvärderas ordentligt. Tonen i debattartikeln i Aftonbladet i går och i LO:s kampanj är ganska ensidig. Perspektivet är bara den fast anställde löntagarens, och det är ett viktigt perspektiv. Det erkänner jag. Det tycker jag också. Men omsorgen om den arbetslöse som vill få fotfäste på arbetsmarknaden och den enskilde småföretagaren saknas helt. Samma sak har det varit i Hans Anderssons inlägg, och det kommer säkert att vara samma sak i Anders Karlssons inlägg. Man utgår ifrån att alla företagare bara är ute efter avskeda alla småbarnsmammor och alla halta och lytta, som någon förhandlingsman från Elektrikerförbundet har sagt i ett uttalande. Alla rakryggade personer som har åsikter skulle försvinna om man införde dessa regler. I LO:s värld verkar det som om dagens företagare bara skulle vilja ha fogliga, mesiga män under 50 år utan barn. Är det verkligen så? Låt oss inse att 70-talets arbetsmarknad och 2000 talets inte är densamma. Låt oss öppet, t.ex. i den utredning vi föreslagit i reservation 1, diskutera vad 2000-talet kräver av oss! Låt oss visa tilltro till både företagarna och de anställda och inte den misstro som nu gäller. Fru talman! För tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservationerna 1, 5 och 7.

Fru talman! En doft av 70-tal, säger Hans Andersson. Det är kanske det som är problemet. Hans Andersson är kvar i 70-talet, både i retoriken och i den verklighet som rådde då. Min fråga till Hans Andersson är: Finns det ingen skillnad mellan 70-talets arbetsmarknad och den arbetsmarknad som vi ser framför oss in på 2000-talet? Har det inte hänt något under dessa år? Har inte arbetskraften blivit mer välutbildad? Har inte företagens förutsättningar förändrats? Har inte Sveriges roll i världen förändrats? I Hans Anderssons värld är vi kvar i den gamla världen. Vi är fortfarande kvar i parollerna om klasskamp och högerns allians med det reaktionära kapitalet och den typen av retorik som bara låter patetisk. Hans Andersson pratar om samarbete på arbetsplatserna. Tycker Hans Andersson att hans anförande var ett uttryck för samarbete och samförstånd. Nej, det var klasskampsretorik. Om vi får sådant på våra arbetsplatser kommer det inte att gå bra för Sverige. Däremot delar jag helt Hans Anderssons uppfattning om att vi inte skall gå tillbaka till en station där arbetsgivaren har allt makt på arbetsplatserna. Det vill inte vi kristdemokrater. Men vi måste hitta ett regelverk som har en rimlig balans. I dagens läge vet vi att balansen inte fungerar. Det finns rötägg bland alla, bland fackliga företrädare, bland anställda och bland företagare. Men de absolut flesta företagarna tar mycket seriöst på sitt ansvar som arbetsgivare. Jag tror att man kan lösa de flesta problem genom samtal. Men det finns lägen, och det vittnar många också om, när man inte kommer överens och det blir en stridsfråga som förs upp i centrala förhandlingar. Då går det prestige i frågorna och då blir principerna viktigare än den lokala företagsstationen. Då får vi dessa problem som t.o.m. kan hota många företags existens, inte minst de små företagens. Frågan är om det har hänt någonting i Hans Anderssons värld sedan 70-talet. Har det hänt någonting på arbetsmarknaden sedan 70-talet som kräver ett nytänkande?